Herr talman! Jag upprepar den kommentar till Nic Grönvalls påståenden som jag tror är till minst skada för det fortsatta arbetet, nämligen att OK:s ledning nog inte har funnit det förenligt med sina intressen att detaljinformera Nic Grönvall om hur det förhåller sig. Jag vill bara, för att undanröja några av de värsta stolligheterna, rätta till påståendena om hur bokföringen sköts och pengarna går in och ut ur statskassan: 1. Inkomsterna från avvecklingen av statliga lager har dragits in till statskassan som ett sätt att förbättra budgeten. 3. Prospekteringen i Nordsjön finansieras med avgifter på råolja och bensin.
Herr talman! För att ta det sista först: För den svenska allmänheten, som vet att denna riksdag har anvisat många miljarder i kreditgarantier och andra garantier för SPE:s deltagande i verksamheten på den norska sockeln, måste det framstå som uppenbart att en jämförelse med utförsäljningen av råoljelagret är relevant. Hade detta råoljelager kunnat ligga kvar hade ett skäl som åberopas för förekomsten av SP och SPE, nämligen att genom deltagande i råoljeförsäljning höja beredskapen i händelse av avspärrning i Sverige, fallit. Det är naturligtvis en jämförelse som energiministern kan försöka kollra bort genom att kalla det för budgetmässiga stolligheter. Det accepterar jag gärna. Men det måste ändå vara fullständigt klart att för den som inte är lika stor expert på budgetfrågor som ett statsråd är ser det ut på det här sättet. Staten säljer sin olja för att skaffa annan olja som är dyrare och därigenom medför ett större risktagande. Det kan inte vara annat än ett världsrekord i rundgång.
Herr talman! Det är ett främjande av svensk industri på offshore-sidan som vi nu, på initiativ av statsmakterna och mig själv, arbetar intensivt med. Det skulle icke kunna bedrivas på det sätt som nu sker om vi icke var aktiva inom prospekteringsverksamheten. Sedan skulle jag vilja säga så här, Nic Grönvall, att jag har varit ledamot av riksdagen sedan 1969, och jag har alltid betraktat det som en viktig uppgift för mig att bidra till medborgarnas kunskaper om och förståelse för hur medelsförvaltningen skeristaten. Det är en viktig uppgift som vi har —-inte att vilseleda allmänheten med felaktiga uppgifter. I och för sig går en stor del av moderaternas propaganda på det här området ut på att vilseleda allmänheten. Men jag vidhåller att vi gemensamt har en folkfostrande uppgift. Därför skall vi tala om hur det förhåller sig, så att människor vet vad de betalar skatt till och hur dessa pengar används.
Herr talman! Jag har bara varit ledamot av riksdagen sedan 1982 och kan alltså inte hänvisa till djup och varaktig erfarenhet. Jag kan bara konstatera att den förändring som har inträffat i mitt liv, nämligen att jag gått från en aktiv roll i näringslivet till politiken, har inneburit att jag förstår att man måste använda enklare ord och förklaringar än ”över statsbudgeten”, ”råoljeavgifter” och allt vad det heter. De medborgare som energiministern förväntar sig skall utveckla kunskaper och förståelse sitter det ett antal av här på läktaren. Det vore intressant att genom en intervju med dem efteråt få veta om de blev mycket klokare av energiministerns förklaring. För dem och för mig är det grundläggande att staten säljer ut enorma råoljelager med ena handen och spenderar stora resurser med den andra handen för att skaffa nya råoljelager. Det kallar jag för världsmästerskap i rundgång.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat statsrådet Hellström följande: 1. I vilken omfattning är Sverige och svenska företagsintressen engagerade i det holländska kärnkraftsprogrammet? 2. På vilket sätt och i vilken omfattning har Sverige och svenska företag deltagit i Sydkoreas kärnkraftsprogram och pågår fortfarande detta engagemang? 3. I vilka övriga länder och på vilka övriga marknader pågår en sådan svensk insats? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill inledningsvis göra följande allmänna kommentarer till de frågor som Oswald Söderqvist har tagit upp i sin interpellation. År 1968 tillkom icke-spridningsfördraget . Huvudsyftet med NPT är att förhindra att kretsen av kärnvapenstater ökar. I avtalet ingår även att det internationella samarbetet för fredlig användning av kärnenergi skall främjas. Genom anslutningen till icke-spridningsfördraget på kärnenergiområdet har Sverige således gjort ett åtagande att bl.a. underlätta bredast möjliga utbyte av utrustning, material samt vetenskaplig och teknologisk information för kärnenergins fredliga användning. Som regeringen har uttalat i propositionen om riktlinjer för energipolitiken har Sverige av hävd varit starkt engagerat i strävandena att hindra spridning av kärnvapen. Vi tillhör de länder som har de mest långtgående kraven på restriktivitet. Som leverantörsland är Sverige genom NPT-anslutningen förpliktat att kräva IAEA-kontroll av material eller utrustning som vi levererar till icke-kärnvapenstater. Vi har även åtagit oss att följa de s.k. London-riktlinjerna från år 1977, enligt vilka vi som exportörland bl.a. ställer krav på fysiskt skydd och på IAEA-kontroll vid överföring av klyvbart material, utrustning eller teknologi till icke-kärnvapenstater. Våra ambitioner i fråga om internationell kontroll av kärnenergiverksamheten går emellertid längre än vad de internationella överenskommelserna föreskriver. Som en allmän princip för den svenska politiken gäller att tillstånd till utförsel för icke-kärnvapenstater endast lämnas om dessa har ratificerat NPT eller gjort minst motsvarande åtaganden om IAEA-kontroll över all sin kärnenergiverksamhet. Vid utförsel till kärnvapenstaterna måste föreligga garantier för fredlig användning av det som levereras och IAEA kontroll av att dessa garantier uppfylls. Därutöver sker i varje utförselärende en allmänpolitisk prövning. Vi arbetar också internationellt med att ytterligare förbättra och stödja den internationella kontrollen inom kärnenergiområdet. Sålunda har Sverige i olika sammanhang, bl.a. vid IAEA:a generalkonferens, framfört krav på att även all civil kärnenergiverksamhet hos kärnvapenstaterna skall ställas under IAEA:s kontroll samt att en fullständig separation skall genomföras hos dessa av den civila och den militära kärnenergiverksamheten. Målet för den svenska exportkontrollen är sammanfattningsvis att utrustning och material som härrör från Sverige endast skall komma till användning i sådana länder där det finns garantier för att det som förs ut inte bidrar till spridning eller tillverkning av kärnvapen. De medel som står till regeringens förfogande är den tillståndsplikt som föreligger för utförsel av klyvbart material, kärnteknisk utrustning, viss icke kärnteknisk utrustning som är av väsentlig betydelse för framställning av kärnladdningar samt för upplåtelse av tillverkningsrätt för utrustning. Med utgångspunkt i de strikta regler som gäller för utförsel och export är givetvis svenska företag fria att, i medvetande om de regler som gäller, ta de affärskontakter de bedömer lämpliga. Jag vill i det sammanhanget understryka att i alla regeringens kontakter med berörda företag och med andra länders regeringar betonas de allmänna riktlinjer som gäller i Sverige för export av material och utrustning inom kärnenergiområdet. Beträffande Oswald Söderqvists uppgifter, som han återger utan källhänvisning, om svenska åtaganden att förvara kärnavfall från andra länder, vill jag erinra om vad jag har anfört flera gånger, bl.a. i denna kammare, nämligen att regeringen tar bestämt avstånd från tanken att Sverige skulle åta sig att lagra andra länders kärnavfall. I fråga om kontakter med andra länder vill jag peka på samarbetet inom det internationella atomenergiorganet i Wien , vars verksamhet delvis omfattar symposier m.m. även i utbyggnadsfrågor och där deltagande, som förmedlas genom regeringens försorg, i vissa fall sker från svenska företags sida. När det gäller export till de länder som Oswald Söderqvist tar upp kan jag bara konstatera att det för närvarande inte föreligger några ärenden som skall prövas av regeringen och att jag, för den händelse det skulle bli aktuellt, varken kan eller bör föregripa en prövning av sådana ärenden.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min interpellation till utrikehandelsministern. Jag beklagar att det inte gick att ordna en tid så att vi kunde ha fått den här diskussionen med just handelsministern. Detta är givetvis inget underkännande av energiministern, men det hade varit roligt att få diskutera med Mats Hellström, eftersom det rör handelsfrågor också. Jag vill först något kommentera de allmänna, inledande delarna av interpellationssvaret, detta gamla välkända, om icke-spridningsavtalet, NPT, och IAEA-kontrollen. Det är ju alldeles riktigt — det känner alla vi som sysslar med de här frågorna till — att icke-spridningsavtalet och IAEA kontrollen har två leder, något som också energiministern uttryckte i svaret. Fördraget om icke-spridning, kärnvapenbegränsningen, är naturligtvis utomordentligt bra. Ingen har ifrågasatt detta, och vi stöder alla det. Men det andra ledet, som gäller spridningen av kärnvapen, är en dålig komponent i icke-spridningsavtalet. Det har ju gång på gång under de här åren — för övrigt ända sedan 1950-talet — visat sig att det icke går att upprätthålla differensen mellan civila kärnkraftsprogram och militära kärnkraftsprogram. Det får inte vara så som det ofta blir i dessa diskussioner, nämligen att NPT och IAEA-kontrollen från den svenska regeringens sida, från energiministerns sida — också den här gången — ideligen används liksom en besvärjelse. Man säger att det är så välordnat, att vi har det här fördraget och IAEA-kontrollen. Men IAEA-kontrollen fungerar ju inte! Det finns ingen människa — inte ens den svenska energiministern — som kan lämna sådana garantier att kärnenergikunskap som uppbyggts för civila ändamål slutgiltigt icke kan användas för att bygga upp kompetens på kärnvapenområdet. Det är egentligen ganska onödigt med alla dessa långa utläggningar om NPT och IAEA-kontrollen som görs varje gång — det handlar inte om det. Jag tror säkert att de anslutna länderna på alla sätt och vis försöker och att den svenska regeringen har skaffat sig extra garantier och sådant. Men detta är ointressant. Historiskt sett vet vi att de flesta kärnenergiprogram har byggts upp för att underbygga en utveckling av kärnvapen. Så var fallet med vårt eget första kärnkraftsprogram, som varit aktuellt i dagarna och som upprört en del medan de som känt till sakernas tillstånd blivit mindre upprörda. Så var också fallet med USA:s kärnvapenoch kärnenergiprogram. Uttrycket ”den fredliga atomen” lanserades ju av Eisenhower just för att motivera att man så att säga skulle kunna fortsätta att bygga ut kärnenergin på fredlig väg samtidigt som man då garanterade sig ett militärt program. Det var likadant i England när man där på 1950-talet satte i gång med sitt kärnenergiprogram. Det var inte i första hand för att skaffa energi eller elektricitet, utan det var för att bygga under Storbritanniens kärnvapenprogram. Historien är klar när det gäller de här sakerna. Med den expertis som energiministern har till sitt förfogande skulle det vara intressant att få en enkel förklaring till vad det egentligen är för skillnad mellan en militär och en civil reaktor. Det behöver inte vara i form av några större tekniska utläggningar: Vad är det rent tekniskt som gör att man säger att detta är en militär reaktor, detta är en civil reaktor? Vi vet av vad som har framkommit från USA de allra senaste åren att man där flyttar över reaktorer från det civila programmet till det militära när man behöver mera militär materiel av detta slag. Vad är det alltså för skillnad, energiministern, på en civil reaktor och en militär reaktor? Det går inte att lämna några garantier om detta. Har man en reaktor, då kan man få vapenplutonium. Det vore bra om vi någon gång också kunde komma fram till detta. Även om regeringen arbetar ambitiöst när det gäller att göra denna särskillnad — jag betvivlar inte att den svenska regeringen verkligen arbetar ambitiöst — kan den aldrig garantera att en civil reaktor inte används för militära ändamål. Vill ni från regeringens sida lämna sådana garantier, måste ni tala om vari skillnaden mellan dessa reaktorer består. Jag vill övergå till en annan fråga som har med det här att göra, och som har varit uppe i kammaren tidigare. Det gäller reexporten av uran från vår forskningsreaktor i Studsvik, något som också hör till det här komplexet. I samband med besvarandet av en interpellation av Pär Granstedt den 11 mars i år sade energiministern bl.a. att svenskt höganrikat uran inte kommit till användning i USA:s atomvapenprogram.

Denna rapport utgör ett svar till ledamoten i USA:s kongress, Ottinger, som frågat om dessa saker. Ett citat från den rapporten kanske kan vara av intresse. Det talas i rapporten om den reexport USA får från bl.a. Sverige av det höganrikade uranet och hur det behandlas och så småningom kommer till anläggningen Savannah River Plant.

Detta är en intressant upplysning från originaldokumentet som visar att det svenska höganrikade uranet från Studsvik indirekt kan gå in i det här systemet — vilket togs upp i en interpellationsdebatt med Pär Granstedt för någon månad sedan — och det kan användas för att framställa dessa produkter. Jag vill följa upp den här diskussionen med ett citat från World Information Service of Energy — WISE — dvs. världsinformationsupplysningar om energi. WISE är en organisation som finns i de flesta europeiska länder. Organisationen har sitt huvudkontor i Paris. WISE har i sin bulletin från den 17 april i år kommenterat debatten i den svenska riksdagen, och man skriver där följande: ”Men affären är subtilare än så. Utbytet tillåter Department of Energy, DOE, att minimera minskningen av de militära lagren genom bidragen från de civila reaktorerna.

Den enda slutsats som man kan dra av detta är: För att vara säker skall man inte gå med på någon export av sådan här teknologi — för då kommer man alltid att hamna i denna situation. Det finns också andra exempel. För ett par år sedan förekom kritik i USA mot IAEA:s kontroll. Man var kritisk därför att IAEA hade låtit vissa partier av plutonium, höganrikat uran osv. slinka ur kontrollen och hamna på avvägar; ingen visste riktigt var de fanns. Vi har även exemplet med den bekanta utbombningen av Iraks kärnreaktor. Det var en civil, fredlig reaktor, som var byggd för att producera elström men som Israel slog ut med sitt bombflyg — naturligtvis inte för att man ville stoppa elproduktionen utan för att man ville stoppa den civila kärnreaktorns möjlighet att producera vapenplutonium. Alla dessa exempel visar att det inte går att dra upp skiljelinjer mellan civilt och militärt, trots alla höga ambitioner som kan finnas. Mot bakgrund av dessa citat och dessa uppgifter som jag här har lämnat vill jag fråga om energiministern och regeringen kan garantera att vår kärnkraftsexport inte bidrar till kärnvapenspridning. Energiministern säger att svenska företag får agera på de villkor som föreligger. De vet vad som gäller, och de har att rätta sig efter bestämmelserna. Det tycker jag rär litet egendomligt. Exempelvis ASEA-ATOM har ambitionen att fortsätta att producera kärnkraftverk. Företagets nye VD gav en intervju i Vestmanlands Läns Tidning när han tillträdde. Han sade att det var helt klart att man skulle fortsätta att sälja — och helst skulle man också producera svenska kärnreaktorer i fortsättningen. Där finns alltså en ambition att fortsätta denna verksamhet. Jag tycker då att regeringen inte bara kan säga att företagen har möjlighet att fritt agera efter dessa bestämmelser och att de alltså får driva denna politik. Har inte regeringen något ansvar för dessa frågor — annat än att sätta upp bestämmelser som är ihåliga, särskilt på den internationella marknaden? När det gäller frågan om eventuella order från Holland efterfrågar energiministern källor. Vilka källor som finns har stått i alla stora holländska tidningar. Det är pressuppgifter och rykten — javisst, men det har stått där att det har förekommit diskussioner om att en eventuell reaktororder till ASEA-ATOM från Holland kan tänkas bli kopplad till förvaring av kärnavfall i framtiden. Också i den frågan har vi en bulletin från WISE — World Information Service, som jag har talat om tidigare. Man redogör där för den debatt som har förekommit i holländska tidningar. Dessutom vet jag att holländska journalister har frågat energiministern om den här saken vid presskonferenser. Det finns alltså en tanke bakom detta. Jag vill anföra ytterligare ett citat från WISE:s bulletin. Den 30 november 1984 skriver man om det holländska kärnkraftsprogrammet och talar om det stora kristdemokratiska partiet i Holland, CDA, och dess inställning i denna fråga. Man skriver också litet om vad högt uppsatta tjänstemän i ministeriet för ekonomi i Holland, närmast motsvarande finansdepartementet, har sagt. De utesluter inte tanken att det kanske skulle vara möjligt att byta på det här sättet — att ge en reaktororder mot att Sverige t.ex. tar emot avfall. CDA gav ut ett papper den 7 november 1984, där man talar om att man önskar göra denna bindning.

Detta är en av källorna. Det har, som sagt, funnits andra. Sådana här uppgifter cirkulerar alltså. Det har också tidigare cirkulerat uppgifter om att vi kanske skulle kunna bli av med vårt olycksaliga Cogéma-kontrakt, om vi överlämnade delar av det till exempelvis Västtyskland mot att Sverige tar emot avfall från detta land. Rykten, pressuppgifter — men de finns där i alla fall. Jag är mycket nöjd med energiministerns uttalande. Det är tydligt att Sverige inte skall ta emot något avfall. I september i fjol satt jag själv här i kammaren vid Europarådets hearing om avfallsproblematiken och hörde då energiministern påpeka detta från talarstolen. Jag tycker emellertid att det är värt att än en gång klargöra vår inställning ordentligt och att det kommer in i kammarens protokoll med tanke på framtida behov. Då har vi det fullt klarlagt. Jag konstaterar att energiministern garanterar för det första att en eventuell order för ASEA-ATOM i Holland inte skall kopplas till förvaring av utbränt bränsle därifrån. För det andra: Ett lösgörande från Cogémaavtalet skall inte kopplas till att Sverige påtar sig att slutförvara kärnavfall från t.ex. Västtyskland. För det tredje: IAEA-chefen Hans Blix propåer att Sverige skall bli sopstation för kärnavfall avvisas bestämt. Jag tycker alltså att det är viktigt att det blir fullt klarlagt var den svenska regeringen står i detta fall och att vi nu också har fått det inläst till och konfirmerat i kammarens protokoll. Mina övriga frågor, herr talman, har jag inte fått något svar på. Jag frågade om Sveriges engagemang i det sydkoreanska kärnkraftsprogrammet, som är mycket ambitiöst. Sydkorea ligger i en mycket orolig del av världen. Det talas om att gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea är en av de oroligaste gränserna som finns, vilket får stå för dem som säger det. Men med tanke på att civil kärnkraftskompetens alltid, jag säger alltid, kan användas för att ta fram kärnvapen är export av kärntekniskt kunnande till Sydkorea något som man på det bestämdaste måste ta avstånd ifrån. Man kan inte bara genom att hänvisa till NPT och IAEA-kontroll befria sig från detta problem. Om Sydkorea, energiministern, i framtiden vill flytta över en reaktor från sitt civila kärnkraftsprogram till ett militärt program kan nämligen inte Sverige hindra detta, även om Sverige har varit med och levererat. IAEA kan inte heller hindra det. Ingen makt i världen utom Sydkoreas regering, som i det här fallet är suverän, kan bestämma över användningen av sina reaktorer. Därför borde Sverige inte exportera kärnteknik, varken till Sydkorea eller till andra länder. Jag efterlyser i alla fall en redogörelse för i vilka marknader och i vilka länder som Sverige är engagerat. Även om inte regeringen ingriper i företagens verksamhet, vet väl regeringen vad som pågår. Hur pass mycket involverat är Sverige i Sydkoreas kärnkraftsprogram? Det är inte en fråga av intresse bara för ASEA-ATOM utan för Sverige och hela det svenska folket.

Herr talman! Efter det att man hört folkets mening i folkomröstning 1980 beslöt riksdagen att avveckla det svenska kärnkraftsprogrammet senast år 2010 och att högst tillåta tolv reaktorer. De två sista reaktorerna är snart färdiga, och det naturliga vore ju då att sluta tillverka kärnkraft i Sverige. Det är motsägelsefullt att marknadsföra utomlands det som vi anser vara så farligt och så dåligt att vi förbjudit det i vårt eget land. Marknaden är ju också mycket kärv för kärnkraften i hela världen, och från Sveriges sida har vi inte lyckats sälja några kärnkraftverk till utlandet, annat än till Finland, och vi har inte på många år — trots idoga försök — fått nya kunder. Förvaringen av det högaktiva avfallet är ju ett mycket svårt problem — förmodligen olösligt — överallt där avfallet produceras. Det måste vara helt omöjligt för ett tättbefolkat land som Holland att inom landets gränser kunna med någon rimlig grad av säkerhet förvara ett högaktivt avfall. Mycket talar mot den bakgrunden för att den som erbjuder sig att ta hand om avfallet har en konkurrensfördel. När nu ASEA-ATOM bevisligen försöker sälja kärnkraftverk till Holland, så är det väldigt viktigt att vi gör klart för näringslivet, för dem som söker sälja kärnkraft, att vi inte kommer att tillåta att man tar tillbaka det här avfallet till Sverige. Det kan annars uppkomma misstankar, när vi har en svensk som chef— det är Hans Blix — för IAEA, som ju var general för linje 2 i folkomröstningen och alltså kamrat med Birgitta Dahl där. När denne generaldirektör för IAEA går ut och direkt föreslår ett internationellt samarbete om avfallet och utpekar Sverige som ett lämpligt land för att ta emot avfallet, så är det väsentligt att företrädare för den svenska regeringen gång på gång, skulle jag vilja säga, mycket klart slår fast från den här talarstolen, att det inte kan komma i fråga att vi tar emot något utbränt avfall i Sverige.

Tanken att vi skulle ta emot den typen av avfall och så att säga bygga upp en vana att skicka hit avfall som har gått ett par gånger i reaktorn och alltså är ännu farligare än vårt eget avfall ter sig ju fruktansvärt motbjudande. Jag tycker det är viktigt att vi får ett klart svar från Birgitta Dahl på Oswald Söderqvists frågor när det gäller detta att regeringen definitivt inte kommer att godkänna att Sverige tar emot kärnkraftsavfall från utlandet.

Herr talman! Först ett par allmänna kommentarer. Jag vill säga till Birgitta Hambraeus, att det beslut som vi har fattat beträffande kärnkraften i Sverige efter folkomröstningen, att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010, grundar sig inte på att vi anser att kärnkraften är så farlig att vi måste förbjuda den. Det är väldigt viktigt att påpeka detta, därför att innan vi formulerade våra alternativ i folkomröst ningen gjorde vi en allmän bedömning, utöver de många vi tidigare hade gjort, huruvida kärnkraften var för farlig för att kunna användas. I så fall skulle den omedelbart förbjudas. Vi kom inte till den slutsatsen, och i själva verket gjorde man inte det inom någon linje i folkomröstningen, eftersom det inte fanns någon linje som stod för att kärnkraften omedelbart skulle avvecklas. Det beslut vi har fattat är en kompromiss och ett försök att lösa en mycket svår social konflikt, där vi också har visat hänsyn till de grupper som känner oro då det gäller kärnkraften. Men vi har icke dömt ut kärnkraften på säkerhetsmässiga grunder, för då skulle det vara fullständigt fel att över huvud taget använda den. Under den period kärnkraften nu kommer att användas i Sverige måste vi ha sådan kompetens inom landet att vi kan sköta våra anläggningar med den höga grad av säkerhet som vi kräver. Det är mycket viktigt just ur säkerhetssynpunkt. Den här inställningen ligger också till grund för vårt internationella samarbete, plus viljan att aktivt bidra till kärnvapennedrustningen och kontrollen över de civila programmen. Visst kan man säga att det alltid går att missbruka. Vi vet ju att det är en ond värld vi lever i. Men jag kan inte förstå hur man därifrån kan dra slutsatsen att det är meningslöst med internationellt samarbete på detta område. Alla vet ju att — det har sagts många gånger av inte minst sådana framträdande företrädare för vårt arbete för att förhindra kärnvapenupprustning som Inga Thorsson och Alva Myrdal — det är den politiska viljan som avgör om det skall gå att förhindra kärnvapenupprustning och missbruk av de civila programmen. Det är den politiska viljan det beror på om vi lyckas med kärnvapennedrustningen och en utökad kontroll. Visst kan man säga att det förekommer missbruk. Det är sant. Det förekommer också bakslag i nedrustningsarbetet och kontrollarbetet. Men det är inget skäl för Sverige att inte aktivt delta i det arbetet. Tvärtom ökar det våra skyldigheter därvidlag. Det är också skälet till att regeringen i olika sammanhang lagt fram förslag om att öka kontrollen. Jag har själv som regeringens företrädare vid IAEA:s generalkonferens i höstas krävt att samtliga anläggningar för fredlig användning, också i kärnvapenstaterna, skall underkastas obligatorisk kontroll. För att göra detta möjligt skall man göra en total skiljelinje mellan civila och militära program. Därefter har arbetet följts upp med en studie av vad det skulle kräva i form av organisation och pengar. Vi har alltså fortsatt att aktivt verka för att få en utökad kontroll på detta område. Det är naturligtvis inte heller meningslöst att vi har bestämmelser på detta område i vår egen lagstiftning för att se till att vi får en effektiv kontroll över att inte missbruk förekommer. De bedömningar som regeringen gör är utomordentligt stränga och föregås av granskning av kärnkraftinspektionen. Vid varje enskilt utförselärende skall vi ha garantier för att inte missbruk förekommer. Det som skulle kunna inträffa är naturligtvis att en stat beter sig rent brottsligt. Det är bl.a. för att skapa en extra garanti mot sådant som vi gör den allmänna bedömningen utöver den formella som jag hänvisade till i mitt interpellationssvar. Vi gör varje sådan bedömning utomordentligt noggrant. Det har förekommit att regeringen sagt nej. Naturligtvis får de företag som verkar på detta område och andra länders regeringar mycket klara besked om vilka villkor som är förbundna med svensk export. Ibland klargörs detta i den mån det behöver klargöras i de samtal som förs regeringarna emellan, Oswald Söderqvist. Jag har svårt att förstå att Oswald Söderqvist har någonting emot den sortens samtal. Jag vill också säga att det kom till min kännedom sedan jag blivit energiminister att det under perioden 1976-1982 förekom samtal mellan Sverige och Finland när det gäller att ta emot avfall åtminstone för mellanlagring i Sverige. Jag har fört samtal med min finske kollega och klargjort att vi inte är beredda till det. Finland har accepterat detta besked, och vi har i dag ett samarbete med Finland om hur varje land för sig på ett ansvarsfullt sätt skall ta hand om avfallet. Finland har numera genomfört en lagstiftning på detta område som i mycket stor utsträckning liknar den svenska. De regeringssamtalen kan Oswald Söderqvist inte gärna ha någonting emot. Det är väl känt att den holländska regeringen och riksdagen prövar frågan om en ytterligare utbyggnad av det kärnkraftsprogram som Holland redan har. Om den holländska regeringen skulle fråga mig om Sverige vore berett att ta hand om avfall, skulle jag tala om vad som gäller.

Däremot har jag svarat de holländska journalister som, såsom Oswald Söderqvist påpekade, frågade mig, mycket klart om vad som gäller på det här området. Jag sade att ett samarbete icke kan omfatta sådana frågor. Och naturligtvis vet företagen detta. Sedan till frågan om USA. Vi är medvetna om att materialet i en del av processerna blandas med annat. Jag har aldrig förnekat detta, även om jag inte kommer ihåg ordagrant vad jag svarade den 11 mars. Vad jag sade var två saker. Det ena är att Sverige genom att vi varje gång tar tillbaka lika mycket material som vi skickar till USA och regelbundet skickar mindre till USA än vad vi en gång har fått därifrån — därför att en del av bränslet förbränns i reaktorn — inte har ökat den mängd sådant material som finns i det amerikanska programmet. Det andra är att jag hänvisade till att vi numera har ett bilateralt avtal med USA, som ger oss möjlighet att ställa krav på att man kan redovisa exakt vad som händer med det svenska materialet. Dessutom sade jag att jag avsåg att ta upp diskussioner med USA på den punkten, och självfallet fullföljs dessa. Till slut vill jag säga att de här frågorna ju inte är betjänta av att vi framställer arbetet som meningslöst. Vi skall vara medvetna om alla faror och risker som finns, men vi skall om något öka våra ansträngningar att få ett bättre sakernas tillstånd. Även om Sverige inte hade ett eget kärnkraftsprogram och därför inte hade något behov av att köpa bränsle eller anrikningstjänster, och även om vi inte hade en egen industri på det här området, så skulle vi behöva vara aktiva.

Herr talman! Det ganska långa inledande resonemang som energiministern förde om folkomröstningen, formuleringen av alternativen och allt detta vari huvudsak korrekt. Men vad som är intressant är ju om det kommer fram nya fakta. Under de mer än fem år som nu har gått sedan vi höll folkomröstningen, och ännu mycket mera sedan vi hade de inledande debatterna, har det ständigt på nytt visat sig att det inte går att separera militära och civila kärnenergiprogram på det sätt som vi skulle önska och som jag har förklarat att jag är övertygad om att den svenska regeringen och energiministern också arbetar för. Men det går inte att separera militära och civila program. Jag har aldrig sagt, energiministern, att det är meningslöst med internationellt samarbete. Jag har bara sagt att det är en illusion att det går att göra en sådan separation mellan militärt och civilt. Energiministern har lika litet som någon annan regeringsrepresentant svarat på min fråga, som jag har ställt inte bara till henne: Vad är det för grundläggande skillnad mellan en civil och en militär reaktor? Ni talar så mycket om militära program. Med den expertis som ni har till förfogande måste ni mycket lätt kunna redogöra för mig, som tydligen är okunnig, för den svenska allmänheten och för alla andra vad som är skillnaden. Men ni vill inte gå in på den frågan, för det finns ingen sådan skillnad. En reaktor som är byggd för civil kärnenergiproduktion kan precis lika gärna användas för att producera vapenplutonium. — Jo, det kan den, energiministern. Bara man avbryter processen något tidigare än eljest, får man det plutonium som man vill ha. Man behöver inte fullfölja processen med hjälp av laserbearbetning osv., utan man avbryter processen när ungefär hälften av bränslevärdet har tagits ut i form av elektrisk energi och har då perfekt vapenplutonium. Det är därför som USA -— lyssna nu noga, energiministern! — flyttar över en reaktor från sitt civila program och därmed undandrar den från den IAEA-kontroll som man frivilligt underkastat sig när det gäller sitt civila program. Man lyfter alltså ut reaktorn från det civila programmet, där den har producerat elenergi, och överför den till det militära programmet, varefter den producerar vapenplutonium. För att få vapenplutonium behöver man alltså bara avbryta processen när halva driftstiden har gått, och då behöver man inte tillgripa kostsam laserbearbetning osv. Men ni talar alltid om den stora skillnaden mellan militära och civila reaktorer. Därför kan stater där man har civila reaktorer, somt.ex. USA, om de vill flytta dessa till ett militärt program och producera plutonium. Det är ingen avgörande teknisk skillnad mellan en civil reaktor och en militär reaktor. Det är mot denna bakgrund en illusion att tro att man kan separera de båda typerna av program. Även om ni försöker att göra det — och jag tror ärligt att ni arbetar för att upprätthålla kontrollen härav — är detta inte möjligt, och det måste vi erkänna om vi skall komma framåt i dessa frågor. Jag har vidare inte sagt att vi inte skall delta i nedrustningsarbetet. Birgitta Dahl försöker blanda bort korten. Självfallet skall vi delta i nedrustningsarbetet, men för den skull behöver vi inte exportera kärnenergi och på det sättet bidra till andra länders vapenproduktion, om de vill utnyttja materialet så. Man måste hålla isär saker och ting och får inte spela med kort som inte hör till leken. Jag har tidigare sagt att jag respekterar energiministerns uttalande. Jag tror att det är helt klart att vi inte skall ta emot något avfall. Jag ville bara än en gång få detta fullt klarlagt, och det har nu åtminstone från den nuvarande regeringens sida gjorts klart att vi i Sverige aldrig kommer att gå med på att ta emot något avfall. Det är bra, och jag har inte uttryckt något tvivelsmål om regeringens ambitioner på den punkten.

Det hjälper inte att man säger att vi tar ut mera från USA än vi lämnar dit. Uttrycket ”förbränns” är tekniskt sett ett felaktigt uttryck. Man förbränner ingenting i en reaktor, snarare bildas det nya ämnen — det bildas t.ex. plutonium av uran när man kör reaktorn. I många fall får man ut mer än vad man använder sig av, exempelvis vid bridtekniken. Ordet förbränna skall vi alltså inte använda OSS av. Faktum är att rundgången av höganrikat uran från bl.a. Sverige indirekt bidrar till att USA inte vill röra sitt militära lager av höganrikat uranium. Det kan vi aldrig komma ifrån. Jag tycker inte att det är meningslöst att arbeta för det här. Det är inte heller meningslöst att regeringen deltar i internationella diskussioner och annat sådant. Men vi skall göra det med öppna ögon och inte använda besvärjelsen om NPT och IAEA, som om det skulle ge några garantier. Det har framgått klart och tydligt här att energiministern inte kan garantera något.
Herr talman! Först till frågan om forskningsreaktorn i Studsvik och utbränt bränsle därifrån. Det är nog riktigt som Oswald Söderqvist säger, att den allmänna process vari det svenska bränslet utgör en mycket liten del gör det möjligt för USA att icke ta i anspråk militära lager. Men det är ett faktum att Sverige tar hit mer än Sverige levererar. Jag vill säga att jag ändå tycker att det är ett bekymmer. Det är naturligtvis därför som vi har sett till att få till stånd ett avtal som är klarare på denna punkt. Därför kommer vi också att diskutera hur avtalet skall uppfyllas, och det är därför som vi redan förbereder en övergång till mindre höganrikat uran i Studsvik. Jag disputerar inte om den saken. Man kan inveckla sig i tekniska resonemang — huruvida det går att skilja på militära och fredliga reaktorer. Man kan försöka bevisa att det är enklare att gå direkt på den militära tillämpningen än att gå omvägen via den civila. Jag tycker inte att ett sådant resonemang är så fruktbart. Det är viljan att leva upp till reglerna som är helt avgörande och ingenting annat. Vi kan naturligtvis sätta tryck på dem som inte medverkar, enligt de spelregler som gäller. Vi har dragit vissa slutsatser av en del besvikelser under de senaste tio åren —-inte att NPT-fördraget är onödigt eller att IAEA-kontrollen är onödig och att de bara består av tomma ord, utan att de behöver ges större verkningskraft. Vi har för kärnvapenstaternas del föreslagit att man skulle genomföra en sådan förändring att de fick en total redovisningsskyldighet för sina fredliga program. Det innebär att omvärlden skulle veta om ett land börjar vidta den typ av manipulationer som Oswald Söderqvist beskriver. För de länder som icke är kärnvapenstater har vi ju IAEA-kontrollen och NPT-fördraget för att kontrollera att missbruk inte sker och för att kunna ingripa i tid. Problemet är inte själva IAEA-kontrollen. Problemen börjar ju där IAEA slutar, eller rättare sagt när ett land vägrar att acceptera kontrollen. Det skulle vara fullständigt otänkbart att Sverige skulle exportera denna typ av utrustning till ett land som icke uppfyller kraven. Då får vi ju signaler om att vi här kan misstänka att man avser att missbruka tekniken för militära ändamål. Själva syftet med kontrollsystemet är att det skall ge tydliga indikationer till omvärlden om någonting håller på att hända. Och vi använder oss av det i vår bedömning.
Herr talman! Birgitta Dahl säger rakt ut att hon inte anser att kärnkraften är farlig. Det är egentligen ganska obegripligt att ni inte under alla dessa år genom all den information och all den kunskap om kärnkraften som finns att tillgå har lärt er hur oerhört farlig kärnkraften är, hur tydlig kopplingen mellan kärnvapen och kärnkraft är, hur man skapar ett avfall som är farligt årtusenden framöver och hur man hela tiden tvingas kontrollera att kärnkraftstillverkningen sker på ett säkert sätt. Självfallet är kärnkraften farlig. Ni visste att en majoritet av svenska folket hade den åsikten. Det var av taktiska skäl som ni inte lät den majoriteten komma till uttryck. Ni ville inte själva stå för en åsikt som omfattades av en minoritet, utan såg till att det blev tre alternativ där samtliga sade att man skulle avveckla kärnkraften. Ni lät svenska folket tro att ni ansåg att kärnkraften var farlig, att den inte var önskvärd. Ni lurade alltså svenska folket. Energiministern säger att det är nödvändigt att fortsätta att producera kärnkraftverk i Sverige för att man skall kunna upprätthålla en kompetens, så länge vi själva har kärnkraft, att övervaka verksamheten och se till att vi förhindrar utsläpp av radioaktivitet. Men om man måste fortsätta att bygga kärnkraftverk för att kunna, som ni anser, driva dem säkert, hur skall då de sista kärnkraftverken kunna drivas säkert? Resonemanget innebär ju att vi för all framtid måste fortsätta att producera kärnkraftverk. Det här resonemanget håller inte.

Herr talman! Först ett par slutord om reexporten till USA av höganrikat uran. Jag nämnde USA bara för att ge ett exempel på vilka kopplingar som finns mellan forskning, kärnvapenproduktion, kärnenergiproduktion för civila ändamål och vapenproduktion. Det går inte att tro att det finns några vattentäta skott mellan dessa. Jag observerade redan i det svar som energiministern gav den 11 mars till Pär Granstedt att regeringen uttryckte bekymmer för detta. Jag tycker det är bra att energiministern och regeringen är bekymrade och har vidtagit åtgärder för att försöka rätta till missförhållandena och komma fram till ett bättre sakernas tillstånd. Jag nämnde USA för att belysa vilket stort komplex av frågor som finns när det gäller sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Med något slags besvärjelseteori hänvisas till NPT och IAEA. Men energiministern måste ändå erkänna att vi gång på gång har sett hur dessa kontrollorgan har felat. Med detta har jag inte sagt att vi inte skall fortsätta att försöka förbättra kontrollen. Naturligtvis skall vi göra det. Men den kommer aldrig att ge oss några garantier för att inte en stat som har ett civilt program kan använda det för militärt bruk. Det är ett faktum som vi måste ta till oss. Vi måste agera utifrån denna kunskap. Det här är inte något invecklat. Varför vill ni inte förklara skillnaden mellan militära och civila program? Ingen i den socialdemokratiska regeringen eller bland andra kärnkraftsförespråkare har någonsin gått ut och förklarat vad det är för mystiskt med militära reaktorer. Jag har sagt här i riksdagen — och jag står fast vid det — att det inte är någon skillnad mellan civila och militära reaktorer. Det krävs inte, som energiministern sade, någon manipulation från en stats sida för att den skall förvandla s.k. fredlig produktion till vapenproduktion. USA har gjort det helt öppet för ett par år sedan. Det har fastslagits i den s.k. Los Alamos-rapporten från forskningsinstitutet i Los Alamos, där den första atombomben konstruerades. Där pekas på hur man, när man accelererade sitt kärnvapenprogram och behövde mer av klyvbart material för tillverkningen av bomber, helt enkelt lyfte över en civil reaktor från det civila kärnenergiprogrammet till det militära programmet. I och med detta var verksamheten undantagen allt slags kontroll. USA har frivilligt gått med på IAEA-kontroll när det gäller de civila reaktorerna, men när de för över reaktorer till ett militärt program gäller detta inte längre. Det är bra att den svenska regeringen fortsätter att arbeta för att skärpa kontrollen, men det är fråga om en politisk vilja. Energiministern sade själv: Världen är ond. Kan energiministern lita på en stat som t.ex. Sydkorea i det läge landet befinner sig i nu med en konflikt med sin granne i norr, ett inbördeskrig sedan 30 år och fortfarande starka spänningar vid gränsen? Kan energiministern lita på att Sydkorea inte lyfter ut en reaktor från sitt civila program och förvandlar den till ett militärt program och kör vapenplutonium i den? Ingen IAEA-kontroll i världen kan förhindra något sådant. Det var därför som Israel bombade ut den reaktor som Irak hade färdigbyggd. Israel visste att den skulle användas till att ta fram vapenplutonium. Man bombade den inte för att slå ut någon elproduktion i Irak. Länderna var för övrigt inte ens i krig. Det är sådana fakta som vi måste ta in och inte hela tiden bara mala på och tala om IAEA och sådana saker och säga att det är kontroll och kontroll. Det enda säkra Sverige som stat kan göra är att sluta att exportera kärnteknologi, klyvbart material av vilket slag det vara må och se till att vi snarast möjligt avvecklar vår egen produktion av sådant kunnande och sådant material. Det är den enda säkra vägen mot nedrustning och minskning av kärnvapenspridning.
Herr talman! Sydkorea är anslutet till NPT. Det skulle omedelbart märkas om Sydkorea skulle vidta en aktion av det slag som Oswald Söderqvist nämner. Vi skulle tack vare det kontrollsystem som finns omedelbart kunna identifiera det. Jag upprepar: Det är inte en teknisk fråga utan en politisk. Det går att skilja dessa verksamheter, och den militära verksamheten är det vår målsättning att snarast möjligt få slut på. Sedan tycker jag, herr talman, att Birgitta Hambraeus gjorde sig skyldig till några saker som måste rättas till. Jag antecknade nämligen vad Birgitta Hambraeus sade inledningsvis och som jag protesterade mot och sedan vad Birgitta Hambraeus sade nu senast. Birgitta Hambraeus sade att vi i Sverige betraktade kärnkraften som så farlig och dålig att vi förbjöd den. Jag invände mot det genom att säga att vi betraktar kärnkraften som en verksamhet som är farlig och därför måste förses med stränga säkerhetskrav men att den inte är så farlig att vi måste förbjuda den och att det icke är på säkerhetsgrunder som vi har sagt nej till kärnkraften för framtiden. Det är stor skillnad mellan att säga att en verksamhet är för farlig för att över huvud taget få förekomma och att det skulle vara grunden för vårt beslut och att påstå att vi skulle stå för en inställning som innebär att kärnkraften inte är farlig alls. Det har jag aldrig sagt. Under hela den långa kampanj som förekom inför folkomröstningen talade vi om detta mycket noggrant. Ingen har svävat i tvivelsmål om vår inställning. Vi redovisade i de grundläggande dokumenten att vi hade gjort en noggrann prövning av säkerhetsfrågorna och kommit fram till att kärnkraften icke är för farlig att kunna användas men väl så farlig att man måste ställa mycket stränga krav på den. Det utgjorde grunden för vårt ställningstagande. Jag sade heller inte att vi måste fortsätta att producera kärnkraftverk för att kunna sköta säkerheten. Det var ytterligare en förfalskning, Birgitta Hambraeus. Det är ingen vidare moral att stå här och förfalska uttalanden. Jag sade att vi måste upprätthålla kompetensen på detta område för att kunna upprätthålla säkerheten. Dessa frågor är faktiskt alltför allvarliga för att man skall få förvrida vad andra säger i den här kammaren i en seriös debatt och på den grunden dessutom utslunga obefogade anklagelser om att vi medvetet skulle vara i färd med att vilseföra svenska folket och inte stå för våra löften.
Herr talman! Ja, det här är en allvarlig debatt. Därför bör vi försöka hålla oss till sakfrågorna och diskutera dessa. Vi skall inte försöka sväva ut i diskussioner om någonting annat. Jag vet mycket väl att Sydkorea har ratificerat NPT, dvs. icke-spridningsavtalet. Men det innebär inte någon förändring. Om man, som är fallet i Sydkorea, har åtta eller tio reaktorer — man har nu sex reaktorer och skall bygga ytterligare två eller fyra för att få åtta eller tio reaktorer — och dessa civila reaktorer är underkastade NPT och IAEA-kontroll, behöver man nämligen inte göra några manipulationer när en reaktor väl är färdig. Då kan man säga: Nu lyfter vi ut den här reaktorn från det civila programmet. Den tillhör inte längre vårt civila program utan den tillhör ett militärt program som vi har startat. Vad görs då från svensk sida? Vad gör den svenska regeringen och den svenska energiministern som har varit med om att leverera material och kunnande och som kanske också har varit med om att upprätta kontrakt med Sydkorea på kärnkraftsområdet? Hur man i Sydkorea hanterar sina reaktorer är ju en angelägenhet för det landet. I USA stack man ju inte alls under stol med att en reaktor flyttades över från det civila till det militära programmet. Att så skedde stod att läsa i tidningarna i USA. Det behövs alltså inga manipulationer. Stater är ju suveräna när det gäller deras inre angelägenheter. Det som är avgörande är om en stat accepterar IAEA kontroll för civila program. Även om Birgitta Dahl och övriga medlemmar av den svenska regeringen ambitiöst arbetar för en IAEA-kontroll i detta sammanhang, har ännu ingen stat accepterat en sådan kontroll, och ingen stat kommer heller att göra det. Birgitta Dahl säger att det här inte är en teknisk fråga utan en politisk fråga. Ja, självfallet är det så. Men varför vill ni aldrig klara ut den bakomliggande tekniken? Jag skall tala om varför ni inte vill det: Ni försöker till varje pris skjuta från er såväl tanken som fakta och uppgifter om att det finns en koppling mellan civila och militära program då det gäller kärnenergin. Därför tar ni aldrig fram de enkla uppgifter som finns att tillgå om skillnaden mellan en militär och en civil reaktor. Jag påstår ännu en gång — bevisa motsatsen! — att det i princip inte finns någon skillnad mellan de båda programmen. Det är sättet att använda reaktorerna som är avgörande. Det finns ingen skillnad i fråga om konstruktionen. Det är inte något mystiskt med de militära reaktorerna. De fungerar i stort sett på samma sätt som våra reaktorer. Att få fram den typ av isotoper som är användbara för vapenändamål är bara en fråga om när man avbryter processen. Att avgöra när man skall avbryta processen är naturligtvis en politisk fråga. Men ni måste kunna erkänna att erforderlig teknik finns och ni måste kunna gå in på detaljerna härvidlag! Det här är inget märkvärdigt. Vi kan aldrig separera och kontrollera staters användning av reaktorer för vapenändamål, om vi samtidigt hjälper till med uppbyggnaden av en sådan här verksamhet. Bygg inte upp några illusioner kring detta! Inhämta nya fakta på ett ärligt sätt och erkänn att vi får mer och mer av kunskaper på detta område, precis som vi på 1970-talet fick allt större kunskaper om avfallsproblematiken! Sedan kanske vi kan påbörja en mera meningsfull diskussion.

Herr talman! Nils Häggström har frågat mig om jag anser att staten som ägare av den nedlagda industrin i Hörnefors har tagit sitt samhällsansvar och vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att ordna ersättningsindustrier till Hörnefors. Staten har efter nedläggningen 1982 i skilda beslut anslagit medel för olika projekt med syfte att skapa nya arbetstillfällen i Hörnefors. Lokaliseringsstöd med 20 milj.kr. i lokaliseringsbidrag har sålunda beviljats för ombyggnad av NCB:s gamla lokaler till ett industrihotell. Lokaliseringsstöd har också lämnats till ett antal företag som etablerat sig i Hörnefors. Projektoch utredningsmedel har via anslag till länsstyrelsen speciellt ställts till förfogande för arbetet med att få till stånd ny produktion och sysselsättning i Hörnefors. Orten är vidare utpekad som temporärt stödområde vad avser möjlighet till lokaliseringsstöd. Situationen i Hörnefors gör det nödvändigt med fortsatta regionalpolitiska insatser. Jag avser därför föreslå regeringen att Hörnefors skall vara temporärt stödområde också fortsättningsvis.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på mina frågor. Jag är självfallet medveten om det arbete som har gjorts i Hörnefors för att mildra de sociala konsekvenserna för de drabbade individerna. De olika arbetsgrupperna i Hörnefors har i det avseendet gjort ett utomordentligt arbete, och det omdömet får gälla också för ledningen för Hörnefors Bruk AB. En del av de gamla fabrikslokalerna har ställts i ordning för att ta emot nya industrier, och arbetet har resulterat i att mellan 50 och 60 personer nu arbetar i de gamla lokalerna. Hälften av dessa personer utgör sådana som har anställning i företag som har flyttat till Hörnefors från andra delar av kommunen, och det ger ett sysselsättningstillskott till Hörnefors men löser inte på något sätt problemen för den arbetskraft som friställdes. I samband med industrinedläggningar ställer samhället krav på företagen att avvecklingen skall ske under socialt acceptabla former. Vanligtvis ställer man också krav på att företagen skall medverka till att skaffa ersättningsindustri. Detta är ett krav som inte minst betonas av industriministern, och jag delar helhjärtat den åsikten. De medel som NCB och staten har ställt till förfogande — sammanlagt ungefär 25 milj.kr. —-är till största delen förbrukade. Jag har, herr talman, en känsla av att staten med dessa medel anser sig ha gjort sitt — man har fredat sitt samvete. Industriministerns svar stärker mig i den uppfattningen. Jag tycker alltså att staten inte har tagit sitt samhällsansvar på det sätt som ägaren till en nedläggningsdrabbad industri bör ta. Situationen i Hörnefors är i dag mycket allvarlig. Samrådsgruppen för Hörnefors har brist på medel för att kunna bedriva sin verksamhet och för nödvändiga beredskapsarbeten. Samrådsgruppen har också hos regeringen krävt krafttag från statens sida, för att staten skall medverka till att Hörnefors får en ersättningsindustri. Jag tror att många hörneforsbor i likhet med mig upplever att den orten har blivit styvmoderligt behandlad. I fallet Uddevalla visade regeringen handlingskraft och kopplade in alla tillgängliga regionaloch industripolitiska insatser för att klara den uppkomna situationen. Många människor i södra Västerbotten kräver samma handlingskraft för att samhället Hörnefors skall kunna räddas. Jag vill slutligen ställa en följdfråga till industriministern: Är regeringen beredd att, som samrådsgruppen vill, i samband med lokaliseringssamråden med näringslivet kraftfullt föra fram Hörnefors?
Herr talman! Nedläggningen av NCB:s industri i Hörnefors var ett mycket allvarligt slag för orten. Nu har olika arbetsgrupper gjort fina insatser, och som jag redogjorde för i mitt svar har staten också gjort betydande insatser för att hjälpa till att lösa problemen. Hörnefors har placerats i temporärt stödområde. 20 milj.kr. har beviljats för ombyggnad av NCB:s lokaler, och regeringen har medgett att pengarna får betalas ut i förskott, innan de ianspråktas för ombyggnadsinvesteringar, vilket har gett betydande ränteinkomster för verksamhet i Hörnefors. Lokaliseringsstöd på 1,3 milj.kr. har beviljats ett antal företag, och länsstyrelsen har på regeringens initiativ avsatt särskilda projektmedel för Hörnefors. Det här är några exempel från en lista som visar att regeringen har gjort och gör insatser för Hörnefors. Regeringen har således inte varit passiv, men som Nils Häggström framhåller är problemen inte lösta. Jag känner emellertid till och följer noga verksamheten i Hörnefors, och jag vet att såväl optimism som framtidstro finns på orten. Ett antal småföretag har kommit i gång och någon större utflyttning från orten har heller inte ägt rum. Men jag delar Nils Häggströms uppfattning att det är nödvändigt med fortsatta regionalpolitiska insatser. Som jag sade i mitt svar, kommer jag att föreslå regeringen att Hörnefors skall vara temporärt stödområde också i fortsättningen. Jag vet att länsstyrelsen är beredd att anslå ytterligare medel för insatser i Hörnefors, och jag menar också att situationen i Hörnefors nu får beaktas vid fördelningen av medel till länsstyrelserna för kommande budgetår. Länsstyrelsen måste ha pengar för att kunna ge ytterligare stöd i den situation som Hörnefors befinner sig i. Jag kan också svara ja på Nils Häggströms fråga. Jag har vid ett flertal kontakter med företag runtom i landet pekat på behovet av insatser i Hörnefors.
Herr talman! Jag tolkar det här svaret från industriministern som ett klart löfte att regeringen kommer att göra allt för att försöka få en ersättningsindustri till Hörnefors. Läget för dem som har drabbats av nedläggningen är alltså mycket allvarligt. Även om en del av dem har fått arbete i dag, innebär det att de måste pendla långa sträckor till sina arbetsplatser. Det är inte så gott om industrisysselsättning i Umeåregionen. Det är också ett skäl till att man från statens sida bör göra allt för att förstärka industristrukturen i den här regionen.
Herr talman! Jag vill inte att Nils Häggström skall dra några snabba slutsatser av vad jag har sagt och inte sagt. Jag står inte i kammaren och utdelar ersättningsindustrier till orter runt om i landet. Jag har redovisat vad regeringen har gjort och vad regeringen gör för Hörnefors. Jag här också svarat ja på den frågan Nils Häggström har ställt till mig, att jag vid kontakter med olika företag också fört fram orten Hörnefors.
Herr talman! Nils Åsling har frågat mig dels om jag anser att industrioch näringspolitiken i tillbörlig omfattning tar hänsyn till olika företagstypers karaktär och förutsättningar, dels om vilka principer som varit vägledande för regeringen i vissa industrioch näringspolitiska avgöranden, bl.a. i fråga om 1982 års devalvering samt skattelagstiftningen. Vad gäller den första frågan är svaret att industrioch näringspolitiken givetvis utformas under hänsynstagande till företagens varierande förutsättningar i fråga om företagsstorlek, bransch, ägarform m.m. Således görs t.ex. särskilda insatser på småföretagsområdet. Det gäller både speciella åtgärder för att underlätta småföretagens finansiering och olika former av företagsservice. De regionala utvecklingsfonderna spelar här en viktig roll, och under senare år har fondernas resurser förstärkts. Även inom ramen för den allmänna ekonomiska politiken tas på olika sätt hänsyn till småföretagens situation. Särskilda undantag har exempelvis gjorts vid utformningen av de olika likviditetsindragande åtgärder som under senare år har vidtagits gentemot näringslivet. Samtidigt som politiken måste utformas utifrån olika företagsgruppers problem och förutsättningar vill jag dock understryka vikten av att näringslivet ses som en helhet i vilken olika företag samspelar på marknaden och påverkar varandra. Stora företags försäljningsframgångar ger t.ex. effekter på de små och medelstora företagen, bl.a. genom ökade inköp av insatsvaror. 1982 års devalvering var till fördel inte bara för de stora företagen utan även för hela näringslivet. En betydande del av de små och medelstora industriföretagen är direktexportörer. Andra gynnas via underleverantörssamband. Men även många småföretag som är beroende av hemmamarknaden fick genom devalveringen en stärkt konkurrenskraft gentemot importen. Den ekonomiska politiken och industrioch näringspolitiken har således inneburit att situationen förbättrats även för småföretagen. Lönsamheten har ökat och soliditeten har stärkts. Efter några års nedgång ökade industriinvesteringarna inom småföretagssektorn mellan åren 1982 och 1984. Politiken har inte främjat enbart de stora företagen. Tvärtom, en grundläggande strävan har varit att ta till vara de betydande utvecklingsmöjligheter som finns inom småföretagssektorn. Vad gäller lagstiftningen avseende allmänna investeringsfonder är det regler som i sin huvudinriktning legat fast under lång tid. Det synes således föreligga en allmän enighet om att dessa regler är lämpligt utformade. Reglerna är desamma för alla företag, oavsett storlek. Beträffande nuvarande skatteregler avseende utdelningsinkomster kan dessa knappast anses motverka enskilt engagemang och ansvarstagande i näringslivet. Tvärtom är förutsättningarna för att starta egen verksamhet goda. Det kan bl.a. avläsas på antalet nyetablerade företag, som nästan fördubblats mellan åren 1982 och 1983 och som synes fortsätta att öka.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Interpellationen dikterades av en önskan att industriministern och regeringen närmare skulle precisera industrioch näringspolitikens principer. Svaret ger dock tyvärr inte mycket ledning utan bekräftar närmast intrycket av att regeringen när det gäller industripolitiken är ett offer för den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det har dock inte saknats välvilliga deklarationer om näringslivet från den socialdemokratiska regeringen. I realiteten har det emellertid huvudsakligen blivit så att man nöjt sig med att inkassera vinsterna av den stora devalveringen från oktober 1982. Detta kan knappast sägas vara den offensiva industripolitik som regeringen vid sitt tillträde annonserade. Det är snarare så att man har accepterat marknadens villkor, och det är en marknad som med devalveringen framför allt blivit de exportinriktade storföretagens marknad. Aldrig tidigare, vågar jag påstå, har skillnaderna i utvecklingsmöjligheter mellan stora och små företag, mellan exportoch hemmamarknadsorienterade företag varit större än för närvarande. I de exportinriktade storföretagen har likviditeten växt till nära nog enorma proportioner under de två senaste åren, och dessa företags finansavdelningar har blivit till ett helt nytt banksystem i sig självt. I företagens resultaträkningar kan man också se hur detta lett till att finansverksamheten spelar en allt större roll för dessa företags resultat. Den delen av verksamheten har dessutom kunnat utvecklas oberoende av de regler som gäller för banker och finansinstitut. Kontrasterna har skärpts radikalt med den senaste räntehöjningen. De likvida storföretagen blir nu ännu lönsammare, och skuldsatta småföretag får ännu större svårigheter att vara lönsamma och överleva. Den mycket betydande likviditetsuppbyggnad som skett i en rad storföretag har med de regler som för närvarande gäller för valutahandeln medfört att likviditeten i stor utsträckning använts för uppköp av andra företag i stället för rena nyinvesteringar. Är detta verkligen i enlighet med regeringens intentioner? Det är en fråga jag skulle vilja ställa till industriministern i dag. Jag tillät mig i min interpellation använda exemplet Volvo, som t.ex. köpt 25 20 av läkemedelsföretaget Pharmacia. Avkastningen från detta stora innehav behöver Volvo inte skatta för medan avkastningen av den aktiesparande Volvoarbetarens Pharmaciaaktier är dubbelbeskattad. Tycker industriministern att detta är rimligt, och främjar detta ägarspridningen i svenskt näringsliv? Det är naturligtvis bra att det går bra för Volvo och andra storföretag, även om överlikviditeten inte främjat nyinvesteringarna så som man skulle önska. Det är emellertid ett ödesdigert missgrepp regeringen begått när den uppenbart diskriminerat enskilt ägande och personligt engagemang. Kontrasterna är iögonfallande. Många storföretag väljer och vrakar i dag bland penningmarknadens erbjudanden om höga räntor; ibland gör man något ”strategiskt” förvärv. Småföretagaren, som kanske bryter upp från en anställning för att bli sin egen, skall av sin lön eller besparingar av beskattade pengar mobilisera det egna kapital som erfordras för att han eller hon över huvud taget skall kunna ta upp samtal om den fortsatta finansieringen med banker och t.ex. utvecklingsfond. Att riskkapital skall mobiliseras av beskattade medel för den enskilde entreprenören/företagaren är i dag faktiskt ett av de största problemen när det gäller nyetablering av företag. Politiken har inte enbart främjat de stora företagen, säger nu industriministern i sitt svar. Det är alldeles riktigt. Ökningen i världshandeln och högkonjunkturen har naturligtvis berört alla branscher och företag, men politiken har som den utformats enligt min uppfattning ensidigt gynnat storföretagen. De insatser som gjorts t.ex. för att förstärka de regionala utvecklingsfonderna är bra, vilket jag vill ge industriministern ett erkännande för, men de är klart otillräckliga. När industriministern i sitt svar beträffande investeringsfonderna hänvisar till att samma regler gäller för alla företag förbiser han problemets kärna. Alltför få små företag är i den belägenheten när det gäller lönsamhet att de kan utnyttja möjligheterna till avsättning på investeringskonton eller till investeringsreserv. Det illustreras bäst av att ett enda stort exportföretag ensamt kan avsätta mer till investeringskonto än alla svenska småföretag tillsammans. Volvo har nu fått löfte om att fritt kunna använda sina investeringsfonder på över 12 miljarder. Industriministern lär även ha lovat Saab-Scania samma favör. Min fråga är: Är industriministern på dessa grunder beredd att ge samma löfte också till andra företag? Jag tror mig förstå att antalet överklagade ärenden nu ökar i industridepartementet igen och att dens.k. akutmottagningen får lov att öka sin kapacitet. Över huvud taget är antalet konkurser i företagssektorn där staten på ett eller annat sätt är fordringsägare mycket stort. Detta borde om inte annat mana till självprövning beträffande regeringens småföretagspolitik, som om det skall gå väl för landet — vilket är det mål som jag tror att industriministern är överens med mig om — måste radikalt läggas om i en mera småföretagsvänlig riktning. Regeringen måste sluta med diskrimineringen av enskilda individers/entreprenörers engagemang och ansvarstagande. Det institutionella ägandet kan inte längre ensidigt favoriseras. Det måste vara de vägledande principerna för en i egentlig mening offensiv näringspolitik.

Herr talman! Det är egentligen kanske inte så egendomligt att interpellanten, som ju också är min företrädare på industriministerposten, inte vill ge alltför många lovord till den nuvarande industrioch näringspolitiken. Den skiljer ju sig på ett märkbart sätt från den industrioch näringspolitik som han själv lämnade över i oktober 1982. Nils Åsling säger att industripolitiken inte har varit framgångsrik. Då är min fråga: Hur mäter man det? Jag kan inte se det på annat sätt än att man måste mäta resultaten. Om jag pekar på de resultat som har uppnåtts på det ekonomiska området, när det gäller industriproduktionen och många andra saker, visar ju det på plusresultat sedan 1982. Vi har i dag i svensk industri en produktion som är fem gånger så hög som produktionen i västvärldens övriga industriländer. Lönsamheten för de svenska företagen har ökat dramatiskt sedan oktober 1982 — detta gäller även småföretagen. Beträffande soliditeten och investeringarna, som var de borgerliga regeringarnas stora problem, kunde Nils Åsling bara notera tillbakagångar. I fråga om detta har vi nu lysande framgångar i såväl små som stora företag. Detta visar exportökningarna och mycket annat. Som en följd av den ekonomiska politiken och av industrioch näringspolitiken har framtidstron kommit tillbaka i svenskt näringsliv. Det är något som också måste framhållas när man jämför en industripolitiks resultat under en period med resultatet under en annan period. Jag tror inte att någon i dag kan klaga på vare sig företagsklimatet eller framtidstron hos svenska industriledare och småföretagare. Förra året räknade jag med att inte mindre än 25 000 företag nystartades i Sverige — och det är ju en mycket hög siffra. Vi har haft en stor ökning av idé och uppfinnarföreningar under en tolvmånadersperiod. Många utvecklingscentra och teknikparker växer nu fram ute i regionerna. Detta får räcka som exempel på det allmänna näringslivsklimatet i dag, men också som ett exempel på att framtidstron har återkommit i svenskt näringsliv. Det visar också att industrioch näringspolitiken är offensiv, där vi gjort satsningar inte minst på området utveckling och förnyelse. Vi har dramatiskt minskat stödet till branscher och företag i kris. När jag tog över industriministerposten gick merparten, 70 26, av det sammanlagda industristödet till att täcka förluster i företag och branscher i kris. I dag går 70 9 till utveckling och förnyelse och till andra utvecklingsinsatser i svensk industri. Herr Åsling hänvisar i sin interpellation till den småföretagarbarometer som publicerats av SHIO-Familjeföretagen och Föreningsbankerna. Med hjälp av siffror i denna barometer påstår han att lönsamheten för småföretagen är otillfredsställande. Jag kan inte finna stöd för detta påstående i den rapport han åberopar. Av rapporten framgår nämligen att två tredjedelar av företagen utanför jordbrukssektorn anser att de har en mycket god eller tillfredsställande lönsamhet. Det framgår vidare att 82 20 av företagarna anser att lönsamheten kommer att bli bättre eller vara oförändrad under det närmaste året. 88 20 kommer att ha fler eller ett oförändrat antal anställda. Det faktamaterial som herr Åsling lägger fram och som han också tog upp i sitt första inlägg visar således på en helt annan utveckling än den han påstår skulle vara rådande. Materialet visar i stället att regeringens ekonomiska politik och industripolitik har lett fram till en god lönsamhet och framtidstro hos de svenska småföretagen. Då förstår jag inte riktigt varför man med ledning av just dessa siffror skall predika ett motsatt budskap. En annan viktig undersökning som också visar situationen ute bland småföretagarna är en undersökning som SHIO-Familjeföretagen har gjort av 655 familjeföretagare runt om i landet. Den undersökningen gjordes dels 1980, då herr Åsling var industriminister, dels på sensommaren 1984. Man ställde en fråga med följande lydelse till familjeföretagarna: Om ni åter hade möjlighet att välja yrke, skulle ni då börja om som företagare? På Åslings tid svarade en tredjedel, 33 26, ja på den frågan. År 1984, fyra år senare, när den socialdemokratiska regeringens politik hade verkat, svarade hela två tredjedelar eller 66 96 ja på den frågan. En fråga till herr Åsling på den här punkten skulle då vara vad han eventuellt drar för slutsatser av detta undersökningsresultat. Jag tror inte att man i dag kan säga att det skulle vara dåligt att vara småföretagare i det socialdemokratiskt styrda Sverige. Det är tvärtom så, att både framtidstron och investeringslusten har återvänt till de svenska småföretagen. Jag fick en följdfråga beträffande Volvos tillstånd att utnyttja investerings fonder. Beslutet att låta Volvo få utnyttja befintliga och framtida avsättningar till investeringsfonder är icke något unikt beslut. I ett flertal fall under den senaste 20-årsperioden har företag vid större investeringar beretts möjlighet att under en viss tid och på vissa villkor utnyttja framtida fondavsättningar, även när det inte förelegat ett generellt frisläpp. Så var fallet, som herr Åsling känner till, vid de investeringar som större företag gjorde inom stödområdena i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet uppe i Norrlandslänen. Inget tidigare beslut torde emellertid ha gällt så stort belopp som i Volvofallet. I regel förutsätter regeringsbeslut denna karaktär — att investeringen är betydande eller av avgörande betydelse för företaget och har stor samhällsekonomisk eller arbetsmarknadspolitisk betydelse — som regeringen fann att Volvoetableringen i Uddevalla har. Det är i det närmaste omöjligt att uppskatta vad regeringens beslut innebär för Volvo, och vi får väl facit i hand först när etableringen är klar. Jag vill bekräfta för kammarens ledamöter att jag har gett ett sådant löfte till Saabledningen. Men det gäller inte en etablering på vilken plats som helst i landet. För den händelse att Saabledningen gör en etablering inom ett stödområde, dvs. där regeringen finner att man behöver stärkta regionalpolitiska insatser, är regeringen beredd att med Saabledningen diskutera en uppgörelse liknande den som vi träffade med Volvoledningen om Uddevalla. Det skall alltså vara en insats som har regionalpolitisk betydelse, en insats som ger nya jobb och som innebär ökade satsningar i områden där man behöver sådana satsningar. Det löftet har alltså getts till Saabledningen, och jag är beredd att ge ett sådant löfte också till andra svenska industrikoncerner som är beredda att hjälpa till att sprida arbetsplatser till sysselsättningssvaga områden i vårt land, eller till områden där vi behöver stärka de regionalpolitiska insatserna.

Herr talman! Industriministern beklagar att jag inte har strött så många lovord för hans industripolitik. Men jag skall gärna säga att jag har all respekt, och också en hel del lovord, för industriministerns person och för hans engagemang i industripolitiken. Industriministern får ju dock finna sig i att här från talarstolen få kritik på regeringens vägnar. Och ser man till hela regeringens agerande så är det minsann inte så mycket att skryta med — det var vad jag tillät mig att säga. Detta som nu har hänt med svenskt näringsliv — som blomstrar — beror ju på en mycket snabb expansion av världshandeln. Det beror med andra ord på den högkonjunktur som vi har fått. Och det beror, när det gäller vissa av våra stora exportföretag inom bilindustri och skogsindustri, på en dollarkurs som har varit mycket hög. Det är i och för sig kanske inte regeringens förtjänst. I varje fall kan man väl säga att regeringen får lov att dela äran med Reagan och en del andra politiker ute i världen för att situationen är som den är. Det är riktigt, som industriministern säger, att svenskt näringsliv har varit framgångsrikt de två senaste åren. Framför allt storföretagen har varit framgångsrika. Den småföretagarenkät som jag hänvisade till visar trots allt dels att vinstkapaciteten i småföretagen är mycket mindre än i de stora exportorienterade företagen, dels att hemmamarknadsföretagen har farit direkt illa av devalveringspolitiken. Det är en slutsats som man inte behöver söka länge i enkäten för att dra.

De likvida storföretagen blir ännu lönsammare, och småföretagen som i stor utsträckning arbetar med lånat kapital kommer i kläm på nytt och ännu värre än tidigare. Detta är också en del av högkonjunkturutvecklingen som industriministern får lov att ta med när han gör sin skönmålning av utvecklingen. Förvisso finns det problem här, och många småföretag har i dag en mycket allvarlig och besvärlig situation, inte minst till följd av den senaste räntehöjningen. Industriministern sade också att stödet minskats radikalt efter maktskiftet. Det är riktigt. Det första som den socialdemokratiska regeringen gjorde var ju att i tilläggspropositioner äska mellan 10 och 12 miljarder kronor för att kunna gå in i de statliga företagen. I stället för att vända sig till marknaden gick man alltså hit till kammaren för att den vägen stödja en del strukturförändringar som ansågs nödvändiga. Det är riktigt att det gällde stöd till krisföretag, men problemet kunde ha lösts genom att man gått till marknaden och på så sätt också breddat det statliga engagemanget. Man valde alltså en annan väg. Det är klart att man inte kan fortsätta på det här sättet och därför har också stödet minskats. Jag vill gärna erkänna att det är självklart att man i en högkonjunktur som den nuvarande bör inrikta insatserna på att fullfölja den tekniska utvecklingen och forskningen enligt de program som lades fram redan i mitten av 1970-talet. Sedan sade industriministern beträffande min fråga om Volvofrisläppet att det är unikt att i ett svep släppa 12 miljarder kronor när det gäller investeringsfonderna. Det är som sagt mera, om jag har förstått saken rätt, än vad hela den svenska småföretagssektorn har i investeringsfonder. Det släpps alltså direkt, och man utnämner Uddevalla till stödområde. Nu är man tydligen beredd att göra detsamma när det gäller Saab-Scania. Från regionalpolitisk synpunkt är emellertid detta förfarande inte bara principlöst utan också praktiskt betänkligt. Regeringen kan ju i princip utnämna vilken del av landet som helst till stödområde. Följden blir att den regionalpolitiska effekten av investeringsfondsfrisläppen försvinner. I dag är den inte längre vad den var. Norrland och Bergslagen t.ex. kommer av allt att döma i strykklass. Med den känsla som industriministern har för regionalpolitiken borde han ta sig i akt och försöka strama upp det hela och tillämpa de verkligt regionalpolitiska kriterierna vid investeringsfondsfrisläppen. Till sist noterar jag, att när industriministern talar om allt det förnämliga som den nuvarande regeringen har gjort, underlåter han att nämna löntagarfonderna. Det var väl den stora insatsen för svenskt näringsliv. Varför nämner inte industriministern denna epokgörande insats från den socialdemokratiska regeringens sida?
Herr talman! Herr Åsling tog upp frågan om de statliga företagen och sade att den tillträdande socialdemokratiska regeringen fick gå till riksdagen genast efter sitt tillträde och begära mera pengar för att täcka de statliga företagens förluster. Ja, det är riktigt, för det var ju så att när jag öppnade herr Åslings skrivbordslådor på industridepartementet fann jag där obetalda räkningar på 13-14 miljarder. Eftersom regeringen och industriministern var ägare till de statliga företagen hade jag i anständighetens namn ingenting annat att göra än att betala räkningarna, och då fick jag redovisa det här kalaset för riksdagen. Det är nu, herr talman, inte bara den uppåtgående världshandeln, dollarkursen och den internationella ekonomin över huvud taget som lett till att svensk industri har nått betydande framgångar och till att vi i dag har en hög aktivitet i svensk ekonomi och i svenskt näringsliv. Jag nämnde att Sveriges industriproduktion har ökat fem gånger så snabbt som industriproduktionen i Västeuropa i övrigt. Under Åslings industriministerår var det tvärtom — då ökade industriproduktionen i Västeuropas industriländer fem gånger snabbare än industriproduktionen i Sverige. Vi har alltså vänt på den här situationen, och resultatet kan inte bero på speciella förhållanden i världsekonomin, utan det beror på den svenska regeringspolitiken. Uppgången har inte kommit enbart i storföretagen. Det är inte riktigt att som herr Åsling gör tala om storföretagen som enda vinnare i fråga om de förbättrade villkoren och de förbättrade konjunkturerna i Sverige, utan det gäller också småföretagen. Inte bara SCB:s material visar på att devalveringarna har gynnat hela näringslivet. Jag brukar inte ofta i riksdagens talarstol åberopa Företagareförbundet, men jag vill göra det den här gången. Företagareförbundet håller ju kongress i Helsingborg, och man har under helgen redovisat material som säger att småföretagens export har ökat med 107 Jo under de senaste två åren, jämfört med en ökning på 42 90 för den totala exporten. Det betyder att småföretagens egna organisationer kan peka på lysande framgångar för de svenska småföretagen, och det tycker jag naturligtvis är både glädjande och intressant. Jag är naturligtvis klar över att det också finns mycket i bilden som oroar. Sverige har sedan 1982 haft en gynnsam ekonomisk utveckling, där produktionen stigit, liksom investeringar och sysselsättning, och vi har nedbringat underskotten såväl i statsbudgeten som i våra utrikesaffärer. Denna gynnsamma utveckling har Åsling heller inte förnekat. Nu har vi emellertid hamnat i ett läge där hemmaefterfrågan ökar mycket snabbt, och inte minst gäller det konsumtionen. Detta är naturligtvis positivt för alla småföretag, som är beroende av hemmaefterfrågan, främst då i fråga om handel och distribution. Samtidigt kan ju inte regeringen avstå från att driva konjunkturpolitik. Politiken måste, med hänsyn till uppgången i hemmaefterfrågan, bedrivas så att överhettning och flaskhalsproblem undviks. Detta är ingenting nytt. Åtstramningen nu skall ses som en temporär korrigering av efterfrågetrycket— vad det handlar om är alltså en omfördelning av tillväxten över tiden. — Detta är en belysning av de problem som svensk ekonomi just nu befinner sig i. Jag delar naturligtvis herr Åslings uppfattning att räntehöjningen har inneburit och kommer att innebära mycket stora problem för många småföretag. Här är det oron på valutamarknaden, framför allt dollarns snabba kursförändringar, som spelat en viktig roll. Det var detta som nödvändiggjorde, enligt riksbanken, en räntehöjning. Självfallet vidtas en sådan här åtgärd inte utan att det är nödvändigt, och jag tror att herr Åsling är införstådd även med detta, eftersom motsvarande åtgärd vidtogs när herr Åsling var industriminister. Det är klart att jag förutsätter att riksbanken så snart förhållandena på valutamarknaden har stabiliserats gör de anpassningar av räntan som är möjliga. Jag är naturligtvis lika angelägen som herr Åsling om att räntan så snabbt som möjligt kan sänkas igen, inte minst för småföretagens skull. Jag har ingenting emot att tala om löntagarfonder och då särskilt om löntagarfonderna i förhållande till småföretagen. Jag undrar om möjligen herr Åsling läste en intressant artikel i Dagens Nyheter för några veckor sedan om löntagarfonderna och småföretagen. Dagens Nyheter hade talat med flera av ägarna i småföretagen om hur de såg på fonderna.

Man fann också att löntagarfonderna genom sitt engagemang visat att de tror på företagsledningen och förhoppningsvis kommer att ge den sitt stöd om det blir svårigheter genom att ställa upp när det behövs friskt kapital. Vidare framgår det av artikeln i Dagens Nyheter följande. I valet mellan ett investmentbolag som har ambitionen att stycka företagen, fusionera dem eller utnyttja dem i sina maktaffärer, något som blir allt vanligare, menade man att löntagarfonderna var att föredra. Min fråga till herr Åsling är följande: Ger inte detta herr Åsling en tankeställare när det gäller att driva fondmotståndet vidare? Får jag säga några ord till om förhandlingarna med storföretagen om att de skall förmås att förlägga produktion och sysselsättningstillfällen ute i regioner som behöver förstärkning av sysselsättningen. När det gäller Volvoinsatsen nämnde herr Åsling ett mycket högt tal. Som jag sade är det närmast omöjligt att uppskatta vad regeringens beslut innebär för Volvo. Bedömningarna inom finansdepartementet tyder på att Volvos skattevinst brutto kan uppgå till allt mellan 0 kr. och 2 miljarder kronor. Hur stor den blir beror på Volvos vinstutveckling, på om fonderna är stängda eller frisläppta och på Volvos skattesituation i övrigt. Om fonderna skulle vara frisläppta, minskar naturligtvis Volvos fördel. Därför bör man naturligtvis vara väldigt försiktig innan man nämner de våldsamma talen på Volvos vinster av uppgörelsen med staten. Nämnda belopp visar alltså skattevinsten brutto. Mot detta skall man ställa Volvos merkostnad för investeringen i Uddevalla. Merkostnaden har företaget angett till ca 1 miljard kronor. Lokaliseringsstödet täcker en del av denna merkostnad. Det går ändå inte i dag att ange fördelarna för Volvo rent ekonomiskt av Volvos etablering i Uddevalla. Det får vi alltså avläsa först när facit ligger klart. Regeringen kommer att fortsätta diskussionen med svenska storföretag och med de medel och instrument som vi förfogar över förmå dem att förlägga verksamheter i regioner som behöver nya sysselsättningstillfällen. Det gäller hela Bergslagsområdet, södra Norrlands kustland och övre Norrland. I det arbetet räknar jag med det fulla stödet av min företrädare herr Åsling.

Herr talman! Jag är medveten om att industriministern har uppvaktningar som väntar, och själv skall jag också försöka främja industrin på annat håll. Därför skall jag inte förlänga debatten så mycket mer — bara några kommentarer till det senaste. När industriministern säger att man i skrivbordslådorna hittade räkningar från de statliga företagen på 10-12 miljarder, är det i hög grad en sanning med modifikation. Det är faktiskt så att vad den socialdemokratiska regeringen gjorde när den tillträdde i oktober 1982 var att förskottera en rad insatser i de statliga företagen. En del av dessa medel är ännu inte ianspråktagna, medan en del har visat sig klart otillräckliga. Det var naturligtvis ganska skickligt att göra så, för på så sätt kunde man låta alla jämförelser och alla kurvor starta med ett högt industristöd och sedan visa hur man har förbättrat situationen. Men det här är mycket av kosmetika, och det har alltid sina risker att använda kosmetika, för det går att genomskåda. Det kan man utan vidare göra även med detta förfarande.

Så var det med de räkningarna. Att industriproduktionen ökade mer i Europa under åren i början av 1980-talet är naturligt, eftersom man inte kämpade med samma lågkonjunktur som vi hade här i Sverige. Vi hade en envis lågkonjunktur i Sverige, och det tog tid att komma ur den. Orsaken — det vet vi alla — var den kostnadsexplosion i mitten av 1970-talet som vi faktiskt fortfarande kämpar med vissa eftersläpningar av. Allt detta kan anses tillhöra historien i dag. Det är emellertid trots allt så att den konjunkturpolitik som industriministern talar om och som regeringen har varit tvungen att utveckla har gått snett, framför allt sett ur småföretagar nas synpunkt. Räntehöjningen är ju ett korrektiv på den stabiliseringspolitik som misslyckats, och detta korrektiv får inte bara till konsekvens att det dämpar den enskilda konsumtionen. Framför allt får det till effekt att det ökar på lasset och förvärrar svårigheterna för de små företagen, som ju, som jag sade tidigare, i allt väsentligt är finansierade med främmande kapital, medan storföretagen med sina stora kassor får tillfälle att ytterligare dra nytta av den missriktade favoriseringen av det institutionella ägandet av de stora företagen. Det är konsekvensen av den konjunkturpolitik som vi befinner oss i för närvarande. Jag tackar industriministern för beskedet beträffande regionalpolitiken, att man, som han antyder, fortfarande är ganska restriktiv. Jag förstår dock inte varför han när det gäller Norrland bara talar om södra Norrlands kustland. Jag känner mig från min valkrets synpunkt litet misshandlad. Varför inte också tala om Norrlands inland, som industriellt har de verkligt allvarliga utvecklingsproblemen i landet? Jag ber industriministern tänka på att när det är fråga om frisläpp i fortsättningen göra en ordentlig regionalpolitisk bedömning. Herr talman! De beslut kammaren har tagit om stödområdesgränser utgör den samlade politiska värderingen av den regionala situationen här i landet, och jag tycker inte att regeringen kan nonchalera detta. I och för sig har man redan gjort det när det gäller Uddevalla — må vara, där är det speciella förhållanden. Om det skall vara meningsfullt att ta vägledande regionalpolitiska beslut här i kammaren i fortsättningen, måste dock de nuvarande stödområdesgränserna vara de kriterier man tittar på när man gör sådana här frisläpp eller andra regionalpolitiska insatser. Till sist, herr talman, noterar jag att industriministern med välbehag citerar någon som i någon tidning har talat om löntagarfonderna som trygga ägare. I stort sett har ju löntagarfonderna rört sig inom börsbolagen. Det är möjligt att börsbolagen ser löntagarfonderna som trygga ägare. Jag vet emellertid att de som med personligt engagemang har etablerat sig som småföretagare och finns ute i näringslivet som entreprenörer inte upplever löntagarfonderna som någon trygghetsfaktor eller storebror. De upplever löntagarfonderna som det första steget på väg mot ett annat samhällssystem, som inte är förenligt med det fria företagande som vi nog ändå kan vara överens om är så väsentligt för Sveriges industriella utveckling.
Herr talman! Jag vill gärna fästa kammarens uppmärksamhet på det något uppseendeväckande erkännande som herr Åsling nu gjorde, nämligen att lågkonjunkturen under åren 1976-1982 till viss del var hemmatillverkad på grund av den borgerliga regeringspolitiken. Får jag sedan markera mitt intresse för hela Norrland genom att säga att hela Norrland är i behov av regionalpolitiska insatser. Jag råkade peka särskilt på södra Norrlands kustland — det var Söderhamnsområdet som jag då tänkte på — och övre Norrland. Men jag skall gärna foga till övriga Norrland, liksom naturligtvis — jag vill ännu en gång upprepa det — Bergslagen. I den artikel som jag refererade till i Dagens Nyheter var de intervjuade personerna familjeföretagare. Det är mycket viktigt med hänsyn till det som herr Åsling sade. Jag vet, herr talman, att herr Åsling skall resa till Spännarhyttan och Norberg. Jag tror att han denna gång kan få en trevlig resa, till följd av regeringens numera framgångsrika Bergslagspolitik.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat statsrådet Ingvar Carlsson när regeringen kan tillförsäkra alla ungdomar ett fast arbete med en lön som det går att leva på. Han har vidare frågat inom vilka samhällssektorer som de nya ungdomsjobben kommer att skapas och vilka åtgärder regeringen vidtar för att förverkliga detta. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Ungdomsarbetslösheten är nu nere i 36 000, eller 5,4 70. Samtidigt är ca 60 000 föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den här omvälvningen för ungdomar på arbetsmarknaden har skett därför att vi konsekvent driver arbetslinjen i vår arbetsmarknadspolitik. Det är alltid bättre att kunna erbjuda en aktiv åtgärd till en arbetslös i stället för enbart passivt ekonomiskt stöd. Denna aktiva arbetsmarknadspolitik, i kombination med en lyckosam ekonomisk politik, har gjort att den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden har kunnat vändas. Sysselsättningen inom industrin ökar igen sedan ett knappt år tillbaka. Den totala sysselsättningen steg under det första kvartalet iår med 55 000 i förhållande till föregående år. Även jämfört med tidigare år under 1980-talet ligger sysselsättningen första kvartalet 1985 på en väsentligt högre nivå. Det är oerhört viktigt att den här positiva utvecklingen nu fortsätter, inte minst för att vi skall kunna ytterligare förbättra ungdomarnas arbetsmarknad. Lagen om ungdomslag, som infördes den 1 januari 1984, har blivit ett betydelsefullt instrument i vår arbetsmarknadspolitik. Genom ungdomslagen får ungdomarna meningsfull sysselsättning i avvaktan på att andra möjligheter på arbetsmarknaden uppstår. Ungdomarna får vidare en nyttig arbetslivserfarenhet och möjlighet att referera till någon när en annan anställning blir aktuell. Riksdagen har nyligen fattat beslut om förändringar i ungdomslagen, vilka syftar till att underlätta utslussningen av ungdomar till arbetsmarknaden. En utökning av ungdomslagen med i genomsnitt två timmar per vecka för att ungdomarna skall söka arbete och lära sig hur arbetsmarknaden fungerar är en sådan förändring. En annan är att arbetsförmedlingen skall upprätta individuella planer för ungdomar som har varit i ungdomslag fyra månader eller mer. Av dessa planer skall framgå vad som krävs för att den unge skall få ett arbete på den öppna marknaden. Regeringen beslutade i april förra året att en försöksverksamhet skulle inledas den 1 juli 1984 med ungdomsarbete i Örebro kommun. Detta innebär att alla arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år sysselsätts med varvning av kommunala beredskapsarbeten och utbildning. Försöksverksamheten pågår till den 30 juni 1986, då också en utvärdering av verksamheten skall vara klar. Regeringen har vidare satsat 27 milj.kr. under de två senaste budgetåren för att stödja ungdomar som startar egen verksamhet. Avsikten med detta stöd är att regeringen vill skapa meningsfulla arbeten genom att man tar fasta på ungdomarnas egna idéer och uppslag. Erfarenheterna av denna verksamhet kommer att samlas ihop under våren. En stor del av de projekt som har drivits i samband med industrikampanjen har också inriktats på att informera ungdomar om och stimulera dem till industriarbete. Den här vägen — en ekonomisk politik vars främsta mål är full sysselsättning, en aktiv arbetsmarknadspolitik samt en vilja och förmåga att hela tiden utveckla verksamheten och pröva nya idéer — kommer vi att fortsätta på. Det gör vi mot bakgrund av de goda erfarenheter som jag redovisade inledningsvis. Det är på detta sätt vi skall ge ungdomar och vuxna full sysselsättning. De nya arbetena skall skapas inom alla samhällssektorer. Även om det är ett tungt och tålamodskrävande arbete skall vi göra allt för att lyckas.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på de frågor som jag har ställt till regeringens framtidsminister. Frågor om arbete och om ungdomens förhållande till kultur, skola, idrott och boende har vi från vpk ställt till framtidsministern för att vi skall få veta regeringens syn på ungdomens framtidsmöjligheter. Inte minst har vi ställt frågorna till regeringen på grund av att ungdomen känner sig alltmer främmande gentemot den politiska debatten. Samtidigt finns det en stor oro bland ungdomar. Det handlar om saker utöver de trygghetsfrågor som vi tar upp här, nämligen frågor som gäller fred och miljö. Regeringen har valt att fördela frågorna på berörda fackministrar. Tyvärr kan jag konstatera att svaret på mina frågor — om ungdomens arbetslöshet framöver och möjligheten att få arbete och på vilka sektorer — inte ger några framtidsperspektiv. Dessa saknas nästan helt. Jag får förmoda att arbetsmarknadsministern här ger hela regeringens svar. Jag kan därmed dra slutsatsen att det inte finns någon nämnvärd konkret handlingslinje inför framtiden — åtminstone inte om man avser handlingar som kan genomföras. Det som preciseras här vilar tydligen på lösan sand, dvs. på storfinansens välvilja. Det är viktigt med ett meningsutbyte mellan socialdemokrater och vpk-are om ungdomens möjligheter till arbete, liksom om andra trygghetsfrågor. Framför allt är det viktigt att ta upp hur ungdomar skall kunna få ett arbete som de kan leva ordentligt på samt hur arbetslivet skall se ut och vilka villkor som där skall gälla. Inte minst är detta viktigt inför årets val. Utan tvivel har moderaterna och storfinansen lyckats — om jag får uttrycka mig så — förföra en stor del av ungdomen. En debatt inom arbetarrörelsen om ungdomen och dess framtid hade säkert kunnat avslöja många av de myter som uppstått genom det borgerliga budskapet. Vi menar att en arbetarpolitik skall innebära rätten till ett arbete. Det är en självklar mänsklig rätt. Arbetet är så viktigt därför att det innehåller många ingredienser. Det ger inte bara en lön att leva på, utan det är grunden för människans sociala liv. Det är fråga om hur man värderar människorna i ett samhälle, och i den värderingen ingår inte bara statistik. Arbetet skall också vara meningsfullt. Det skall alltså ha ett innehåll. Framför allt ungdomarna skall genom arbetet få en meningsfull samvaro med andra. Genom sin utveckling tillsammans med andra i arbetslivet skall ungdomarna få ett hopp inför framtiden. Kort sagt handlar det om det kollektiva synsättet, som innebär att ungdomen har en identitet i samhället och inte bara betraktas som en vara och får rätta sig efter myndighetsbeslut. Arbetarrörelsen har ett ansvar för hela denna problematik när det gäller ungdomen, en problematik som borgerlig politik för närvarande profiterar på. Gemensamt skulle vi också kunna proklamera att varje arbetslös ungdom är en katastrof för ett samhälle. Arbetslösheten är en symbol för ofriheten. Vi skulle också klart kunna visa att de egoistiska borgerliga budskapen om att man skall klara sig själv och om den starkes rätt är förkastliga. Jag tror att ett gemensamt agerande hade varit oerhört viktigt. Enligt min mening utelämnar arbetsmarknadsministern i sitt svar det viktigaste när det gäller framtiden, nämligen under vilka förutsättningar ungdomar och vuxna skall få full sysselsättning och hur nya jobb skall skapas inom de olika samhällssektorerna. Kanske borde vi ordentligt diskutera följande huvudfråga: Anser regeringen att det krävs ändrade maktförhållanden i samhället för att man skall kunna skapa en bättre utveckling eller skall politiken genomföras tillsammans med storfinansen? Jag ställer denna fråga utifrån det som nyligen har hänt. Vi har fått en ekonomisk proposition och en kompletteringsproposition, där regeringen har uttalat en vilja att skapa sysselsättning inom den offentliga sektorn. Som tack för hela den understödspolitik gentemot storfinansen som regeringen har fört — man har underlättat för exportindustrin, hållit nere lönerna, osv. — svarar storfinansen med spekulation, och regeringen slår i det läget till med en räntehöjning. Den typen av sabotage, som jag vill kalla det, måste väl ändå vara förödande för den socialdemokratiska regeringen. Hur skall vi på allvar kunna tala med ungdomen om framtiden och lova den någonting, om vi, som jag sade tidigare, bygger politiken på lösan sand. Vpk menar att ungdomens framtida arbetsmarknad är mycket osäker. Trots att vi har en högkonjunktur är antalet ungdomar som är öppet arbetslösa eller sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder så stort att det skulle behövas ett åtgärdspaket som tillskapade 100 000 fasta jobb. Den situationen har vi alltså under en högkonjunktur. Vad kommer då att hända när vi får den lågkonjunktur som vi redan kan skymta runt knuten? Det är med berättigad oro ungdomen frågar hur arbetsmarknaden då kommer att se ut. Vi vet ju att det efter varje högkonjunktur kommer en lågkonjunktur med än större arbetslöshet än den som rådde under den lågkonjunktur som föregick högkonjunkturen. Vi vet också att det är ungdomen som drabbas hårdast vid varje lågkonjunktur. Hur skall vi möta den kommande lågkonjunkturen? Skall bördorna bäras lika, eller skall vi låta vissa privilegierade grupper klara sig bra? Hittills under den gångna högkonjunkturen har regeringen mött ungdomsarbetslösheten med tillfälliga åtgärder såsom beredskapsarbeten, ungdomslag, rekryteringsplatser. Jag skall inte underlåta att ge regeringen ett erkännande för den goda vilja som finns bakom dessa åtgärder. Det är bra med arbetsmarknadspolitiska åtgärder även på kort sikt, men vad vi hela tiden har frågat oss är: Vad sker i förlängningen av detta? När nu arbetsmarknadsministern hänvisar till att det är bättre än på den borgerliga regeringens tid tycker inte jag att det är något speciellt sensationellt att så är fallet; det är bara som sig bör. Men vi har fortfarande ett stort problem kvar. Vi har ju hundratusen ungdomar som behöver ett fast arbete på ett eller annat sätt. Dessutom kan det finnas regionala svårigheter. Jag vill peka på att ungdomsarbetslösheten i mitt hemlän har sjunkit kraftigt framför allt för 18-19-åringarna genom ungdomslagen. Från länsmyndigheterna konstateras att gruppen arbetslösa 20-24-åringar samtidigt ökar starkt. Man säger att det förefaller som om ungdomsgruppen i åldern 20-24 år inte har tillgodogjort sig högkonjunkturens fördelar. Snarare kan man se en försämring. Detta är naturligtvis inte alls bra, Det är de som har kommit under de kommunala vingarna som har klarat sig, medan de andra inte har klarat sig. Det visar att den sysselsättning som vi har inte är heltäckande eller att lita på — den ger inte det fasta jobb som man skall kunna bygga sin framtid på. Arbetsmarknadsministern säger att vi avsevärt har förbättrat vårt sysselsättningsläge under första kvartalet 1985. Ja, men det är fortfarande högkonjunktur. Vad händer härnäst? Det går bra att bolla med statistik. Hur ser det ut med deltidsarbete? Hur är det egentliga arbetandet? Kommer den ekonomiska politiken att klara av en ytterligare påfrestning? Vi får väl också se till vad de kortsiktiga åtgärderna har lett till. Har ungdomslagen kunnat lösa några problem? Hittills har vi inte sett någonting som tyder på att åtgärden med ungdomslag vidtagits i avvaktan på en helt annan sysselsättningspolitik. Ungdomslagen är fortfarande en tillfällighetslösning. Det handlar inte heller om någon sluss till fasta jobb, utan det är ständigt ungdomar som är arbetslösa. Sedan kan man studera statistik över hur många som slussas igenom. Ungdomslagen förefaller i dagens läge att bli permanenta. Vi ser som sagt inte något annat framför oss. Vi måste väl ändå konstatera att ungdomslagen är en gökunge även i det arbetsmarknadspolitiska boet, som jag för övrigt är kritisk till också i andra delar. För framtiden är det den ekonomiska politiken det gäller. Vad har hänt inom t.ex. industrisektorn? Inom vilka grenar skall ungdomar få arbete i framtiden? Vi kan peka på att industriinvesteringarna i Sverige är helt otillräckliga. Vi kan också tala om varför. Jo, det investeras mer utomlands. Vad får det för följder på sikt för svensk ungdom? Den offentliga verksamheten stryps också i förhållande till den uppgift den skall ha. Efter de insatser som regeringen tänker sig nu blir det väl ganska svårt för den offentliga sektorn att hävda sysselsättningen, om man inte skall omvandla ännu fler jobb till fyra timmars arbetsdag och lägre lön och därmed nästan närma sig det moderata budskapet att lägre lön klarar arbetslösheten. Det ligger väldigt nära till hands i det här läget. Regeringens ekonomiska politik, som arbetsmarknadsministern hänvisar till för full sysselsättning, prioriterar faktiskt storfinansens exportinriktningar. Budgetunderskottet underminerar i förlängningen en svensk arbetsmarknad. Vi kan bara konstatera att det egentligen är så. Vad finns det för alternativ? Vad ser man framöver i andra strukturella frågor på arbetsmarknaden? Tag t.ex. sextimmarsdagen, som skulle kunna bidra till att skapa fler jobb. Den frågan har man skjutit på framtiden. Den nämns inte ens i detta sammanhang. Från vår sida menar vi att helt andra åtgärder måste till. När det gäller de långsiktiga tendenserna med en ökad reservarmé av arbetslösa har vi kunnat konstatera att fram till år 2000 behövs det 750 000 nya arbetstillfällen. Vi ser inte dem någonstans i regeringens politik. Framför allt är det ju ungdomen som skall dra nytta av de nya jobben. Om inte dessa jobb kommer till eller om de skall vara beroende av storfinansens manipulationer från kvartal till kvartal eller från vecka till vecka, är det förödande för framtiden. Det behövs nämligen någonting handfast att ta tag i inför framtiden. Det är någonting att fundera över. Man frågar sig således: Vad har en socialdemokratisk regering att ta tag i? Industriutflyttningen och industrietableringarna är avgörande för hur man får till stånd sysselsättning, inte minst på regionalpolitikens område. Den offentliga sektorn kommer ju inte att få samma möjligheter som den har i dag osv. Man måste återigen fråga sig — jag har ställt samma fråga i min interpellation, men jag har inte fått något svar: När har regeringen tänkt sig att tillförsäkra alla ungdomar ett fast jobb med en lön att leva på? Det finns ju 100 000 ungdomar som inte har något sådant arbete. Om alla samhällssektorer skall vara med om att erbjuda de här jobben framöver, hur skall man då inom framför allt den offentliga sektorn och inom industrisektorn kunna skapa så många arbeten att ungdomarna får ett fast jobb med en lön att leva på?

Herr talman! Min erfarenhet av ungdomar — både av mina egna och av dem som jag träffar när jag är ute på möten, i skolor och andra ställen — är att de inte utan vidare låter sig förföras. Jag tror inte att ungdomar kommer att låta sig förföras av moderata tankegångar — att ungdomsarbetslösheten är lätt fixad, om bara ungdomslönerna fryses under tre år och sänks i förhållande till vuxenlönerna eller om anställningstryggheten avskaffas och arbetsgivaravgifterna tas bort. Det är naturligtvis inte där lösningarna finns. Det kan vi se om vi studerar förhållandena i väldigt många andra länder. Ute i Europa finns det många länder där skillnaderna mellan ungdomslöner och vuxenlöner är mycket stora men där ungdomsarbetslösheten är mångdubbelt större än den är i vårt land. Inte heller där finns lösningarna. Det framgår om vi studerar hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden, där ungdomarna faktiskt betalas. Även om man har möjlighet att ligga lågt i lönehänseende, gör man inte alltid det. Även arbetsgivarna är ju medvetna om att orsakssambanden är väldigt mycket mera komplicerade än så — det handlar inte bara om lönen. Jag tror alltså inte att Lars-Ove Hagberg skall behöva vara rädd för att ungdomar låter sig förföras av några moderata budskap. Jag håller med Lars-Ove Hagberg om att rätten till ett arbete är någonting mycket viktigt. Det handlar inte bara om rätten att själv få klara sin försörjning, utan det handlar också om att man har en plats i en social gemenskap, att man upplever sig själv som den som kan utföra någonting som är väsentligt — inte bara för en själv utan också för samhället som helhet, eller för andra människor runt omkring en. Det är just därför att vi har denna grundläggande inställning till arbetet och arbetets värde som vi driver en ekonomisk politik som skiljer sig från den ekonomiska politik som förs i väldigt många andra länder och som även moderaterna i Sverige pläderar för. Vi kan alltså inte tänka oss att offra sysselsättningen för att nå andra ekonomisk-politiska mål. Det har satt sin prägel på utvecklingen i Sverige under de snart tre år som socialdemokraterna har haft regeringsmakten. Men det har självfallet inte varit någon lätt uppgift. Vad vi tog över var ju en svårt sargad ekonomi med väldigt stora obalanser både i utrikeshandeln och i statens budget. Det är självklart att ett land som Sverige, som är så beroende av handeln med andra länder och som har byggt upp en så stor del av sin välfärd, sin trygghet, på en frihandel, på öppna relationer med andra länder, i vissa avseenden är handlingsbegränsat med tanke på de stora underskott i utrikeshandeln som vi tidigare hade. Vi är naturligtvis också nu begränsade i vår handlingsförmåga, eftersom statens finanser såg ut som de gjorde när vi övertog regeringsmakten. Trots detta har vi ändå lyckats med det väsentligaste, att vända den hastigt ökande arbetslösheten så att den börjar minska och vända utvecklingen när det gäller sysselsättningen så att det blir fler jobb i stället för färre. Man kan naturligtvis säga att de svenska industriinvesteringarna är för låga och att den svenska industrisektorn är för liten för att bära upp den sysselsättning och den välfärd vi behöver i Sverige. Men vi är på väg att bygga uppindustrin igen — det visar också den debatt som Thage Peterson hade med Nils Åsling nyss. I stället för att medverka till att Sverige tappar industriproduktion, exportmarknader och sysselsättning har regeringen vänt utvecklingen, så att produktionen ökar och antalet jobb inom industrin ökar. Under ett antal år försvann tiotusentals industrijobb, men den utvecklingen har vi alltså vänt — något som självfallet också har kommit ungdomarna till del. Det finns mycket kvar att göra, och vi är i regeringen inte nöjda med den nuvarande situationen. Arbetslösheten är självfallet oacceptabel — den drabbar enskilda människor och kostar samhället oerhört mycket. Vi kan ändå vara till freds med att utvecklingen har vänt och att vi nu är på väg i rätt riktning. Folk ute i landet har också en tro på framtiden, och det gäller inte minst ungdomar. Ett sådant mått på att det finns en framtidstro, att ungdomarna upplever att arbetsmarknaden faktiskt är till också för dem, är att de s.k. latent arbetssökande har minskat i antal. Latent arbetssökande är de som är arbetslösa och egentligen vill ha ett jobb men som inte har anmält sig till arbetsförmedlingen. I arbetskraftsundersökningarna uppger de officiellt inte att de är arbetslösa, därför att de har gett upp hoppet om att det finns jobb för dem och säger: För en person i min ålder, av mitt kön och med min utbildning finns det inte jobb, så det är ingen idé att jag ens anmäler mig på arbetsförmedlingen. Gruppen latent arbetssökande har inte sedan 1960-talet varit så liten som den är nu. Det är framför allt i ungdomsgrupperna som den dolda form av arbetslöshet som dessa latent arbetssökande representerar har minskat. Det är ett bevis på att ungdomsgrupperna har fått en tilltro till den politik som denna regering för. Den mycket aktiva debatt om arbetsmarknadsoch arbetslöshetsfrågorna som förekommer bland ungdomsgrupperna visar också en tilltro. Man kan vara kritisk, men man vill diskutera. De vet att det finns ett samhälle som är berett att lyssna och att vidta åtgärder, till skillnad från situationen i många andra länder, där en total passivitet brer ut sig över många ungdomsgenerationer. Vi har pressat ner ungdomsarbetslösheten väsentligt, och det är vår avsikt att fortsätta att pressa ner den. För att nå dithän har vi inga enkla, enstaka lösningar, utan det behövs ett arbete som omfattas av alla, både dem som sitter centralt i riksdag och regering och dem som arbetar med frågorna ute på fältet, t.ex. arbetsförmedlare, kommunalpolitiker och fackliga förtroendemän. Det är ett arbete som måste bedrivas dag för dag och där vi måste vara beredda att pröva både de gamla beprövade åtgärderna och nya modeller. Vi är i full färd med att pröva nya modeller och inte minst lyssna på vad ungdomarna själva säger. Vi har t.ex. satsat en hel del för att stimulera kooperativ verksamhet bland ungdomar. Det har valsat en del artiklar i pressen där man har tagit upp några få av de kooperativ som inte lyckats särskilt bra. Det är klart att när man prövar nya vägar finns det alltid risk för att en del misslyckas, att en del satsningar inte går hem. Men i grunden finns det i dag hos många ungdomar ute i det svenska samhället, ute i många kommuner, en spirande ny verksamhet som jag tror kommer att ge oss stora möjligheter i framtiden. Den verksamheten stöder vi och den stimulerar vi från statens sida. Visst behövs det väldigt många nya jobb i framtiden, och det är naturligtvis inte lätt att peka ut 700 000 nya jobb. Men det vi kan konstatera, om vi jämför situationen första kvartalet i år med första kvartalet förra året, är att vi har fått 55 000 nya jobb. Räknar vi därtill att vi har dragit ned de arbetsmarknadspolitiska insatserna väldigt mycket framstår förbättringen på den ordinarie arbetsmarknaden som ännu kraftigare. Det är en ganska god början, och vi avser att fortsätta på den vägen.

Herr talman! Det behövs en mängd arbetsuppgifter framöver för att vi skall kunna nå full sysselsättning. Men det behövs ganska omedelbart 100 000 jobb åt ungdomar, om man vill göra någonting. Det var utifrån den utgångspunkten jag ställde frågan: Vad tänker regeringen göra? Regeringen svarar: Det är vår allmänna ekonomiska politik. Som jag nyss nämnde kan den vara ganska bräcklig, den kan kastas omkull över en dag. När storfinansen spekulerar litet höjer man räntan, med stor effekt på sysselsättningen. Om man får vara litet drastisk kan man nämna den investeringsstrejk som har rått och den investering på industrisidan som skett utomlands. Min erfarenhet av ungdomar är att de inte så lätt låter sig förföras av storfinanserna och moderaterna. Vad jag säger är att alltför många ungdomar låter sig förföras. Kanske både socialdemokrater och vi i vpk, och inte minst fackföreningsrörelsen, får ta på oss litet av skulden till att storfinansen har fått härja alltför fritt bland ungdomen. Oron bland ungdomarna kan man klart utläsa i tre fall. Det gäller freden, miljön och grundtryggheten i framtiden. Vi har tagit upp tryggheten här. Kan man inte visa på någon vision framöver kommer egoismens budskap fram. Vad vinner då terräng? Jo, det är de ungdomar som vill slå sig fram och är starka. De andra sorteras ut. De hamnar i ungdomslagen eller i annan s.k. sämre verksamhet i samhället — utifrån samhällets mått i dagens läge. Från arbetarrörelsen måste vi lägga ett annat perspektiv på detta för att motverka bilden att alltför många ungdomar går fel väg. Nu kan man ställa sig frågan: Är vi på rätt väg vad gäller ungdomen? Man kan också fråga sig: Var i offentlig verksamhet skall de nya jobben skapas? Skall de ha regionalpolitisk spridning? På vilket område skall det ske? Inom varje verksamhet är det nu — både i industrin och i den offentliga verksamheten — en hård press på att verksamheten skall vara lönsam. Vi skall spara till varje pris, och det sker rakt över.

Var finns visionerna om arbetets innehåll någonstans i denna regeringens ekonomiska politik? De visionerna vill vi efterlysa. Vi vill kunna göra något vettigt framöver. Egentligen kommer huvudfrågan in där: Vad skall vi producera, för vem och till vilken nytta? Det gäller också på den stimulera ungdomens idrottsutövning offentliga sidan av verksamheten. Dagligen får vi exempel på hur man inom t.ex. landstingsverksamheten med dess knappa resurser sliter hårt på både vuxna och ungdomar. Det skulle behövas oändliga mänskliga resurser för att få ett bättre samhälle. Vilken bild får man av samhället med den politik som regeringen för, där man legaliserar det borgerliga lönsamhetstänkandet? Som en parentes kan jag nämna att man med den ekonomiska politiken legaliserar en annan falsk bild, nämligen inflationsteorin. Man håller nere arbetarnas löner, vilket minskar efterfrågan inom landet och örsämrar för den inhemska industrin. Regeringen har haft chans att i år verkligen visa att den ville satsa på nya och fasta jobb. Anslaget var 1,7 miljarder kronor under hösten 1984, men det har man prutat ned. Till nästa års budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns det egentligen 1,7 miljarder kronor att, som vi föreslagit, lägga på offentlig verksamhet för fasta jobb. Men så långt sträcker sig inte regeringens välvilja mot ungdomen och dess framtid.

Herr talman! Tore Claeson har frågat statsrådet Ingvar Carlsson vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att begränsa en tilltagande kommersialisering inom idrottsrörelsen och i stället stimulera och underlätta ungdomens idrottsutövning på en fri och självständig grund. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Tore Claesons fråga tar utgångspunkt i idrottsrörelsens fostrande och sociala roll. Han anför att idrottens suveränitet som folkrörelse genom ideella ledarinsatser, bekämpande av droger av olika slag och genom insatser för folkhälsan nu är i fara, särskilt inom elitidrotten. Enligt Tore Claeson bör denna negativa utveckling brytas genom ökat samhällsstöd åt bl.a. ungdoms-, skol-, handikappoch kvinnoidrotten samt ungdomsverksamhet i anslutning till idrotten. Tore Claeson anser att många idrottsföreningar drivs nästan som kommersiella företag och varnar för att idrottsrörelsen inte får bli en del av näringslivet och i huvudsak beroende av sponsring och reklampengar. Idrottsrörelsen har klart gett uttryck för sina målsättningar och åtgärder för att bibehålla sin ställning som folkrörelse. Ytterst bestämmer folkrörelserna själva om de skall ta emot pengar och i så fall av vem och på vilka villkor. Detta sker i dag i idrottens fall med utgångspunkt i tidigare ställningstaganden av riksidrottsmöten och aktiv uppföljning av idrottens huvudorganisationer. Riksidrottsmötet år 1983 behandlade grundligt frågan om tilltagande kommersialism inom idrotten. Mötet beslöt uttala att huvudmålet är att skapa ekonomiska förutsättningar för idrottsrörelsen att själv bedriva och - Nr 146 utveckla verksamheten mot sina egna mål. Som en följd av mötet fattades Måndagen den också beslut om att prioritera bl.a. utvecklingen av idrottsverksamheten för 20 maj 1985 barn och ungdomar liksom föreningsarbetet under perioden åren 1984-1987. De prioriteringar som gjorts av idrottsrörelsen återspeglas bl.a. i samhällets Om åtgärder för att utökade stöd till I8Eo ren under Senare år. För nästa budgetår görs t-ex.:= stimulera ungsärskilda insatser för ungdomsoch handikappidrott liksom för kvinnors och dömens idrottsut: invandrares idrottsutövning. Utöver anslag i statsbudgeten fördelas 30 övning Idrottsrörelsen följer noggrant utvecklingen av samarbetet med näringslivet. I en rapport benämnd Idrottens självständighet i ett översynsarbete om näringslivssamverkan fastslås att idrottens ideologi ej är till salu. Om denna inställning respekteras i relationerna mellan idrotten och näringslivet bör ett samarbete kunna bidra till att stärka idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. I likhet med Lars-Ove Hagberg beklagar jag att det inte blev möjligt att få till stånd en bredare debatt, någonting av en ungdomens dag, där ungdomens förhållanden hade kunnat bli ett tema för en mera omfattande diskussion här i riksdagen. Det var avsikten när vi ställde interpellationerna till Ingvar Carlsson och tillskrev de andra riksdagspartierna och föreslog att vi skulle försöka åstadkomma en ungdomens dag, där vi skulle ta upp olika problem speciellt med tanke på ungdomen. Jag vill först gärna säga att jag har stor respekt för idrottsrörelsen — landets största ungdomsorganisation — och för de insatser den gjort och gör då det gäller landets ungdom.

Jag har alltså fullt förtroende för idrottsrörelsen som sådan, och det är inte för att det skulle saknas något sådant förtroende som jag tagit upp och aktualiserat de här frågorna. Jordbruksministern hänvisar i svaret till att riksidrottsmötet år 1983 beslöt uttala att huvudmålet är att skapa ekonomiska förutsättningar för idrottsrörelsen att själv bedriva och utveckla verksamhet mot sina egna mål. Det är bra och riktigt. I svaret sägs vidare att det som en följd av mötet också fattades beslut om att prioritera bl.a. utvecklingen av idrottsverksamheten för barn och ungdomar liksom föreningsarbetet under perioden 1984-1987. Särskilda utredningar inom Riksidrottsförbundet och specialförbunden har diskuterat de här frågorna. Men det kvarstår en del frågetecken och framför allt en ganska omfattande oro i idrottskretsar och ute bland ungdomen över den tilltagande kommersialiseringen av idrotten, över den sponsring som på 53 stimulera ungdomens idrottsutövning senare tid har tagit allt större omfattning. Det är glädjande att kunna konstatera att statsmakterna har ägnat de här frågorna stor uppmärksamhet och i år faktiskt ökat stödet till idrotten — det är positivt. Det görs särskilda insatser för ungdomsoch handikappidrott liksom för kvinnors och invandrares idrottsutövning. Men i svaret sägs också att idrottsrörelsen noggrant följer utvecklingen av det samarbete som inletts med näringslivet i form av sponsring. Jordbruksministern har i svaret också tryckt på det som Riksidrottsförbundet i något sammanhang nyligen sade, nämligen att idrottens ideologi inte är till salu. Det är bra. Men sedan kommer vi till en mening där det sägs att om denna inställning respekteras i relationerna mellan idrotten och näringslivet bör ett samarbete kunna bidra till att stärka idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter. Herr talman! Det är faktiskt på den här punkten som man, mot bakgrund av det som har skett under låt oss säga det senaste året, måste sätta vissa och ganska stora frågetecken. Sponsring innebär betydande risker för idrottsrörelsen, vilket jag har framhållit i min interpellation. Detta kan bl.a. uttryckas på ett sådant sätt att om näringslivet släpps in i allt större omfattning kan man befara att statens och kommunernas anslag kan minska i relation härtill. Risk finns också att ett större näringslivsstöd ensidigt går till elitidrotten och att småklubbarna och massidrotten liksom breddverksamheten bland barn och ungdom kommer i kläm. Idrotten som en suverän folkrörelse och ungdomarnas rätt till en meningsfull fritid och rekreation äventyras också på sikt enligt min uppfattning. Det kan bli mindre intressant för idrottsföreningarna att finansiera sin egen verksamhet på annat sätt och att man helt förlitar sig på pengar från näringslivet. Idrottsrörelsen kan t.o.m. tänka sig att acceptera åtgärder beträffande vissa företags skadliga verksamhet, t.ex. då det gäller miljöförstöring, om dessa företag samtidigt ger pengar till idrotten. Jag är medveten om att det inom idrottsrörelsen förs en levande debatt om den tilltagande kommersialiseringen. Jag är också medveten om idrottsrörelsens ambitioner att klara sin målsättning och att bevara sin fria och självständiga ställning som en levande folkrörelse. Men frågan gäller idrottsrörelsens krav på sin egen integritet — hur långt man vill gå, hur långt man vill sträcka sig och om detta kan förenas med de krav som näringslivet ställer och kommer att ställa som villkor för den sponsring som pågår. Hur långt kan man komma, och vad kan det komma att kosta när det gäller intäkter som man har blivit beroende av om man från idrottsrörelsen benhårt och konsekvent håller på sin självständighet, dvs. att det är idrottsrörelsen som själv skall avgöra hur pengarna skall användas? Då uppstår enligt min uppfattning, och har redan som bekant uppstått, vissa motsättningar på det här området. Många av idrottsrörelsens representanter i Riksidrottsförbundet och i specialförbunden är allvarligt oroade. Föreningsverksamheten bland ungdomen, handikappidrotten, skoloch ungdomsidrotten, invandraroch kvinnoidrotten har fått, och måste få, ett fortsatt ökat samhällsstöd. Det är riktigt att det ytterst är folkrörelserna själva som bestämmer om de skall ta emot pengar, och i så fall av vem och på vilka villkor. En grundtanke som har uttalats från idrottens förespråkare beträffande samarbetet med Nr 146 näringslivet är att idrotten i alla sammanhang bevarar sin fria ställning och Måndagen den inte låter sig påverkas av sidoordnade intressen. Det här låter sig väl sägas. — 20 maj 1985 Men kan man med nuvarande utveckling verkligen räkna med att man skall klara det här, mot bakgrund av bl.a. de klara deklarationer som görs från det Om åtgärder för att s.k. fria näringslivet? Exempelvis från SE-banken säger man att man alltid stimulera ungser affärsmässigt på sponsring. Man betraktar sponsring som ett komplettedomens idrottsutrande inslag i sin marknadsföring och räknar således med någon form av övning kommersiellt utbyte för sina insatser. Företagen lägger ned ganska stora summor på idrotten. De gör det knappast i syfte att främja idrottsrörelsen och ungdomens välbefinnande, utan de gör det för att öka det egna företagets anseende och genom reklam öka efterfrågan på sina produkter. Jag tror att det är helt klart att det förhåller sig på det sättet. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit bl.a. tillsättande av en parlamentarisk utredning som skulle överväga formerna för de samhällsinsatser som behövs för att begränsa och stoppa den tilltagande kommersialiseringen inom idrotten. Jag skulle gärna vilja fråga jordbruksministern, om han för sin del inte skulle kunna tänka sig att det vore värdefullt att ordentligt försöka utreda sådana här samhällsinsatser. Jag tippar att jordbruksministern kommer att hänvisa till det arbete som pågår på det här området inom idrottsrörelsen. Men också med utgångspunkt i de senaste rapporterna står det klart att man för närvarande inte har någon riktigt framkomlig väg då det gäller att klara problemet. Någon form av statliga stipendier bör övervägas vid sidan av de stipendier, jag tror att det senast gällde 150 idrottsmän, som Riksidrottsförbundet nu delar ut. Detta skulle alltså bli ett alternativ till de förmåner som nu erhålls i det kommersiella systemet. Härmed skulle idrottsutövarna få tryggare förhållanden. Vidare har vi föreslagit inrättandet av en särskild fond för idrottens främjande. Till en sådan fond bör då s.k. sponsrade medel överföras och fördelas i samråd med idrottsrörelsen, varvid särskilt breddidrotten bör beaktas. Varför har jag nu, när jag började med att tala om ungdomens problem och ungdomsfrågornas betydelse, uppehållit mig så mycket vid kommersialiseringen av idrotten och sponsringen, som utbrett sig mer och mer? Jo, det har jag gjort just mot bakgrund av att det här rör sig om den ungdom som är engagerad, och som förhoppningsvis kommer att bli det ännu mer, i den barn-, skoloch ungdomsverksamhet som idrottsrörelsen bedriver. Det är dessa ungdomar som kommer att drabbas, om denna inriktning, denna sponsring och kommersialisering fortsätter. Enligt min mening är det ett livsvillkor för den svenska idrottsrörelsen och för en bred ungdomsverksamhet att man inte bara följer utvecklingen och diskuterar den. Man måste i tid sätta sig ned och försöka hitta former och metoder för hur man skall begränsa och stoppa den nuvarande utvecklingen.

Herr talman! Både Tore Claeson och jag kan väl se risker och avarter när det gäller den utveckling som vi haft på denna punkt. Men samtidigt förefaller det mig som om vi är överens om att känna respekt för idrotten som folkrörelse, och såvitt jag förstod Tore Claeson rätt är vi också övertygade om att idrotten skall förbli en folkrörelse som skall fortsätta att inom sin egen organisation, sin egen verksamhet, försöka lösa det som är idrottsrörelsens problem i dessa sammanhang.

Nu ger Tore Claeson uttryck för farhågan, att om näringslivet kommer att tillskjuta mera medel för den idrottsliga verksamheten, skulle detta kunna innebära att stat och kommun begränsade sina insatser. På det sättet skulle i växande grad idrottsrörelsen bli beroende av de medel som näringslivet ställer till förfogande, och löpa de risker som Tore Claeson menar är förknippade med detta. Visserligen har det funnits ansatser — det vet vi — att skära ned idrottsanslagen, även här i riksdagen. Men jag är övertygad om att, och det vidimerade också Tore Claeson, man här har från statsmakternas sida år efter år ökat anslagen just i medvetande om den betydelsefulla roll som idrottsrörelsen och den verksamhet vi här vill slå vakt om spelar för de många unga människorna.

Jag har den starka känslan att det alltid kommer att vara så — jag vill säga dess bättre — inom denna vår folkrörelse, att man av egen aktivitet vill söka finna vägar att tillföra rörelsen medel i syfte att kunna bedriva verksamheten. Jag tror alltså inte att vi kan komma fram till ett ställningstagande, i varje fall inte om vi önskar bevara idrottsrörelsen som en självständig folkrörelse, där vi säger: Det här får ni inte hålla på med. Då är det viktiga — som också Tore Claeson markerade mycket starkt — att idrottsrörelsen slår vakt om sin självständighet och slår vakt om den hantering av de här relationerna som tar sig uttryck i den rapport, benämnd Idrottens självständighet, som nu avlämnats, samt genom det översynsarbete som genomförs inom idrottsrörelsen. För min personliga del är jag övertygad om att respekten för idrotten som folkrörelse skall vi våga satsa på.